Fru talman! Det tillhör det roligaste som finns att med de borgerliga partierna diskutera budgetunderskottets framväxt. Aldrig har så många bortförklaringar presterats på så kort tid som när de skall förklara varför de på sex år lyckades förstöra statens budget. Ulf Adelsohn talar om skuldsedlar. På 44 år blev statsskulden 80 miljarder kronor. På sex år lade ni på 300 miljarder kronor. Tala om skuldsedlar åt barnen! Visst vill ni spara hårt för vanliga löntagare, men de pengarna använde ni till stor del för att ge förmåner åt de välbeställda. Vi skall gynna dem som arbetar, säger Ulf Adelsohn. Varför gäller era förslag då i huvudsak skattelättnader för kapitalägare? Tänk också t.ex. på den som arbetar på Volvo och på hemvägen från arbetet råkar ut för en trafikolycka och blir handikappad eller på den välbeställde tjänsteman som kanske får cancer eller någon annan sjukdom och behöver vård! Det är en cynisk människosyn som döljer sig bakom moderaternas resonemang. Dagens debatt har, som Ola Ullsten sade, visat att vi i stort sett bedömer de ekonomiska problemen på samma sätt. Vi skiljer oss åt när det gäller vilken politik som ger de bästa möjligheterna att ta itu med problemen. Om man ser till dessa skillnader i ett internationellt ideologiskt perspektiv, är det emellertid uppenbart att de skillnaderna inte är överdrivet stora. Då tänker jag naturligtvis på skillnaderna mellan socialdemokraterna, folkpartiet och centern. Det finns i viktiga avseenden en gemensam syn mellan de tre partierna i fråga om de grundläggande dragen i det svenska samhället. När det gäller centern och socialdemokraterna bottnar den samsynen i en gemensam folkrörelsebakgrund och ett samarbete under tider då hårda blockgränser inte tilläts lägga onödiga hinder i vägen för en saklig diskussion eller, när det var befogat, ett sakligt samarbete. När det gäller socialdemokraterna och folkpartiet bottnar den samsynen i en gemensam historia i kampen för den politiska demokratin och i vissa gemensamma strävanden att med sociala åtgärder skapa ett mänskligare industrisamhälle än vad som kunde springa fram ur den råa kapitalismens blinda marknadskrafter. Jag hoppas att de något märkliga turerna i samband med det senaste landsmötet inte rubbar detta positiva omdöme. Någon gång kan det vara befogat att hålla fram det som förenar snarare än det som särar, även i en allmänpolitisk debatt i Sveriges riksdag. Av två skäl känns det särskilt befogat nu. Det första skälet är de stora problem vi står inför i vårt land. Det är för mig uppenbart att vi bäst löser de problemen om vi inte tillåter mer meningsskiljaktigheter än vad som är befogat av ideologiska skäl eller av de skäl som hänger samman med att vi representerar olika folkgrupper och olika intressen. Det andra skälet är att i ett internationellt perspektiv står inte den ideologiska striden längs de gränslinjer som i vårt land finns mellan oss och centern eller mellan oss och folkpartiet. Internationellt är det uppenbarligen så att den nya högern, nykonservatismen eller nyliberalismen, hotar värden som är levande och bärande även för stora grupper inom centern och folkpartiet. I det perspektivet är det hos oss bara moderaterna som hämtar ideologisk näring och praktisk dådkraft från Storbritanniens Thatcher, från USA:s Reagan och väl också från Strauss Bayern. Jag har dragit tre lärdomar av 1982 års allmänna val som har en direkt betydelse för detta resonemang. Den första lärdomen är att människorna ville ha en kraftfullare politisk ledning än vad de kunde få med en borgerlig riksdagsmajoritet och en borgerlig regering. Den andra lärdomen är att det svenska folket höll hårdare fast vid den sociala tryggheten, vid den fulla sysselsättningen, vid folkhemstraditionen än vad som var förenligt med den borgerliga politik över vilken moderaterna hade ett starkt inflytande. Den tredje lärdomen är att vår öppna attityd till diskussioner och en bredare samling, vår utsträckta hand, fångade en viktig folklig vilja till konstruktiv samverkan i svåra tider. Jag tar dessa lärdomar på djupt allvar. Många ansåg det 1976 — åtminstone på borgerligt håll — som något av en historisk nödvändighet med en borgerlig trepartiregering. Efter sex år blev det i så fall något av en historisk nödvändighet att socialdemokratin åter fick regeringsansvaret. Det var för den borgerliga trepartiregeringen på den tiden tydligen nödvändigt att bygga väldigt höga murar mot socialdemokraterna. Nu är det snarare en historisk möjlighet att söka bryta ned murarna igen, att skapa så breda lösningar som möjligt. Vi har nu bakom oss ganska grundliga erfarenheter av svårigheterna att regera ett land med mycket små parlamentariska majoriteter eller t.o.m. en helt jämn mandatställning. Vi har erfarenheter av svårigheterna för de borgerliga att samla tre partier bakom en regering trots ett tidvis mycket kraftigt parlamentariskt överläge. Dessa erfarenheter, som vi kämpat med i regeringsställning och som vi stångats mot i oppositionsställning, ger åtminstone oss alldeles bestämda riktlinjer för våra framtida strävanden. Vi vill återskapa regeringsmaktens auktoritet i respekt för andra uppfattningar och i ödmjukhet inför en svår uppgift. Vi vill samla de krafter som stöder en socialt rättfärdig politik av gammalt hederligt svenskt slag till en kraftfull insats för att ta Sverige ur krisen och för att undvika den ekonomiska, sociala och kulturella kris som det skulle innebära om landets framtid överlämnades till allt aggressivare högerkrafter. Jag tror att dessa ansträngningar kommer att bli väl mottagna av en stor majoritet av det svenska folket. Det kommer att upplevas som beviset för att vi ser med stort ansvar på landets situation. Därför förblir vår hand utsträckt. Vi är medvetna om att det är regeringen som har initiativet. Vi är naturligtvis också medvetna om att utan konstruktiv medverkan från andra partier kan det inte bli något samarbete. Därför är givetvis det jag säger i dag något av ett vågspel. Jag redovisar möjligheter, som jag inte är säker på att vi kan leva upp till. Men situationen är allvarlig och kraven på oss stora. Det vore ett värre vågspel att inte pröva denna möjlighet. Jag hoppas därför att dessa synpunkter blir föremål för allvarliga överväganden. Ty detta är en viktig fråga som kräver eftertanke och noggrann prövning. Låt oss besinna oss och se situationen i hela dess vidd. Det är de stora folkgruppernas trygghet och framtid som hotas av de stora ekonomiska problemen och av den aggressiva konservatism som spritt sig över världen. Därför gäller det att slå vakt om en god och stabil svensk tradition.

Fru talman! Olof Palme avslutade sitt inlägg med att summera erfarenheter från 1982 års val. Enligt honom satsade väljarna på hans politik och avvisade vad han kallade moderat nyliberalism. Det är kanske ofint, men jag vill ändå påminna Olof Palme om att vi moderater vann fler nya väljare än vad socialdemokraterna gjorde. Sverige lever farligt. Vi konsumerar mer än vi producerar. Bristen på balans framträder i våra förbindelser med andra länder och i statens budget. Under en följd av år har vi hållit oss flytande med hjälp av devalveringar och en växande upplåning utomlands. Statsskulden är nu uppe i 400 miljarder kronor. Av statsskulden utgörs en fjärdedel av utländska lån. Räntorna är den snabbast växande utgiftsposten i statens budget. De uppgår nu till mer än hälften av underskottet. Med nuvarande utvecklingstakt kommer om bara några år alla statens inkomster att behöva användas för att betala räntor och amorteringar på statsskulden. En fortsatt framskrivning visar att om mindre än tio år räcker inkomsterna bara till att betala räntorna. Så långt kan det naturligtvis inte gå i verkligheten. Antingen klarar vi att ta oss själva i kragen och hejda budgetunderskottets tillväxt, eller också blir vi satta under förmyndare, som får rycka in och styra oss undan en statsbankrutt. Med fog kan det sägas att budgetunderskottet ökade starkt under den borgerliga regeringsperioden. Det är dock missvisande att, som Olof Palme gjorde här i dag, jämföra med 1976, då budgetunderskottet var nästan noll. Förklaringen härtill är rent teknisk: de kraftiga lönehöjningarna vid mitten av 1970-talet medförde en tillfällig förbättring av budgetsaldot. En del av dessa skatteinkomster skulle två år senare betalas vidare till kommunerna. Men framför allt lade löneexplosionen grunden till våra nuvarande balansrubbningar genom att fördärva Sveriges konkurrenskraft jämfört med andra länders. Det är också felaktigt när socialdemokraterna säger att skatterna steg under den borgerliga regeringsperioden. Vi lyckades tvärtom hejda den tidigare så snabba skärpningen av skattetrycket vid en nivå av ca 50 96 av BNP. Men om det lyckades oss att hålla igen på skattesidan, gick det sämre att bemästra den offentliga utgiftsökningen. Samtliga politiska partier gjorde i mitten av 1970-talet felet att uppfatta de ekonomiska problem som då uppträdde som utslag av en vanlig konjunkturnedgångom än djupare och mer långvarig än tidigare. Vi moderater blev först med att inse att avmattningen i stället hade strukturella orsaker, som inte kunde avhjälpas med efterfrågestimulerande åtgärder utan krävde förändringar av mer grundläggande natur. Sedan kärnkraftsomröstningen var avklarad, fick vi de andra borgerliga partierna med på en besparingspolitik med neddragningar på budgetens utgiftssida. Inför 1982 års val förelåg det borgerlig enighet om att det i statsbudgeten för 1983/84 krävdes besparingar med ytterligare ca 12 miljarder kronor. Och i själva valrörelsen betonade vi moderater nödvändigheten av att skyndsamt ta itu med de strukturella problemen i svensk ekonomi. En viktig orsak till att det dröjde med den nödvändiga omläggningen av den ekonomiska politiken var, att socialdemokraterna i opposition vildsint attackerade alla förslag till besparingar och till förstärkning av marknadsekonomin. Deras återtagande av regeringsmakten på basis av ett nostalgiskt valbudskap medförde med nödvändighet en försening av den kursomläggning som förr eller senare måste ske. Även om det skulle finnas en politisk majoritet däremot, kommer offentliga utgiftsminskningar att tvingas fram. Jag har tidigare sagt — och jag upprepar det nu — att socialdemokraterna motvilligt och under utläggande av rökridåer kommer att lägga om sin ekonomiska politik i åtstramande riktning under mandatperioden. De befinner sig då i den parlamentariskt ovanliga men tacksamma situationen att de tre borgerliga oppositionspartierna är beredda att gå längre i besparingshänseende än den ekonomiskt ansvariga regeringen själv vågat i sin första budgetproposition. Sveriges ekonomiska problem har således, fru talman, strukturella orsaker. De offentliga utgifternas allt större andel av den samlade produktionen har hållit nere växtkraften i ekonomin. Höga skatter har dämpat de ekonomiska drivkrafterna. Regleringar och tilltagande byråkrati har minskat anpassningsförmågan. Och ett alltmer centraliserat system för avtalsförhandlingar har skapat stelhet i lönestrukturen. Dessa förhållanden motiverar i sig kraftiga förändringar i det ekonomiska livet. Men därtill kom oljeprischockerna under 1970-talet och skärpte kraven på en snabb strukturomvandling. Sverige valde — liksom en rad andra, företrädesvis mindre, välfärdsländer — att försöka undvika obehaget. Vi sköt anpassningen på framtiden med hjälp av upplåning och devalveringar. Som botemedel var dessa åtgärder tvivelaktiga redan när de vidtogs av borgerliga regeringar, eftersom de inte gick till roten med det onda. Men dels var diagnosen då inte säker och slutgiltig, dels undvek vi i alla fall att medicinera mer än nödvändigt. Den nya socialdemokratiska regeringen sätter däremot en ära i att driva på den offentliga utgiftsexpansionen med åtföljande krav på upplåning. Den tog också till mer än nödvändigt vid nedskrivningen av den svenska kronan. Det är säkert ingen tillfällighet att de länder i Europa som devalverat under senare tid dessförinnan hade fått nya socialistiska regeringar — utöver Sverige t.ex. Spanien och Grekland. Det är säkert heller ingen tillfällighet att när västvärlden nu söker efter en ledstjärna för vägen ur den ekonomiska krisen, så knyts förväntningarna till en kommande uppgång i USA. Där har den i dagens debatt så förkättrade Reaganadministrationen lyckats få ner inflationstakten och räntenivån så långt att en försiktig återhämtning kan inledas. Ett annat land som väntas ge draghjälp är Japan. Där förs en ekonomisk politik som allt oftare framställs som ett föredöme för andra industriländer. Där har man inte tvekat att ta de omställningar som t.ex. oljeprishöjningarna krävt. Och där sitter alltsedan krigsslutet den nu mest långlivade konservativa regeringen i en demokrati. Det ger ett lätt patetiskt intryck, när regeringen i dessa dagar propagerar för en mer expansiv politik i västvärlden. Med ett budgetunderskott på bortåt 100 miljarder måste vi i Sverige anses göra vad på oss ankommer i den vägen. Att underbalansera mer i stimulerande syfte vore rent dåraktigt. Vi kan inte heller begära att andra länder, som lyckats få ner sin inflationstakt och räntenivå, skall riskera dessa nyvunna framgångar bara för att hjälpa oss ur problem som vi inte förmår att själva ta itu med. Nej, det duger inte i dessa sammanhang att lita på andras välvilja. Vi måste själva vidta de åtgärder som krävs för att anträda vägen till återställd balans och återupptagen tillväxt. Det är i detta syfte vi moderater har utformat våra partimotioner till årets riksdag. Det genomgående temat är att förstärka marknadsekonomin och återställa drivkrafterna i det svenska samhället. Det gör vi genom att dra ner den offentliga utgiftsökningen till noll, genom att sänka skatterna, särskilt på produktionen, och genom att avreglera och avkrångla det svenska samhället. På detta sätt låter vi den enskilde behålla mer av ersättningen för sina arbetsinsatser, samtidigt som individer och familjer får större möjligheter att själva efter egna önskemål forma sin tillvaro. Vi moderater vill vända på den socialdemokratiska modellen. Vi vill dra åt svångremmen för oss politiker och ge människorna mera svängrum. Ju längre, fru talman, vi dröjer med att slå in på denna kurs, desto större växer sig de nya fördelningskonflikterna i det svenska samhället. De traditionella motsättningarna mellan kapital och arbete, mellan högre och lägre inkomsttagare, mellan stadsbor och landsbygdsbefolkning håller alla på att avta. Men i inflationens och den stora statsupplåningens spår följer nya spänningsförhållanden: mellan den privata och den offentliga sektorn, mellan yrkesverksamma och ej yrkesaktiva grupper och mellan dagens och morgondagens generationer. Inte minst konflikten mellan generationerna kan komma att alstra betydande social oro de närmaste åren. Utan tvivel håller dagens aktiva generation på att bädda mycket obekvämt för våra ungdomar. Inte nog med att de får en sämre utbildning än vad de kunde ha erbjudits. Inte nog med att vi har organiserat arbetsmarknaden på ett sätt som gör utträdet på arbetsmarknaden svårare än vad det hade behövt vara. Dessutom lånar vi upp medel för att kunna behålla en konsumtionsnivå som vi inte själva förmår att göra rätt för. Dessa skulder förutsätter vi att våra efterkommande skall betala tillbaka, vilket innebär att de i motsvarande mån får avstå från egen konsumtion. Eftersom de stora balansbristerna i ekonomin medför att tillväxten blir liten, betyder detta att vi dömer våra efterkommande till en lägre levnadsnivå än vad vi anser vara oundgänglig för egen räkning. Till råga på allt förutsätter vi att morgondagens svenskar ur sitt krympande konsumtionsutrymme skall betala växande avgifter för pensioneringen av vår generation. Riksförsäkringsverket har nyligen för regeringen klarlagt, att ATP-avgiften under senare delen av 1980-talet behöver höjas med en procentenhet om året. Detta läggs då ovanpå andra planerade löneoch skattehöjningar, t.ex. dem som skall tas ut för uppbyggnaden av ett system med kollektiva löntagarfonder. Förutom att det här sättet att skicka kedjebrev till kommande generationer är omoraliskt, är det ohållbart även på kort sikt. Det dröjer inte länge förrän människor, som står litet längre ner på listan, börjar fråga sig om deras barn kommer att ställa upp för dem på samma sätt som de förväntas göra för sina föräldrar. När förtroendet på detta sätt sviktar, befinner vi oss i något som måste betecknas som en kris för hela vårt samhällssystem. Ungdomar i början av sin yrkesverksamhet kommer rimligen att söka en väg att slippa undan den föregående generationens konsumtionskrediter och de pensionsåtaganden som deras föräldrar aldrig på samma sätt finansierade för sina föräldrar. De finner då snabbt att ett sätt är att lämna landet. Den utvägen kommer inte att stå öppen för alla. Men vi kan redan se hur den utnyttjas av allt fler, vilkas krafter vi skulle behövt i arbetet på att förnya och bygga ut det svenska näringslivet. Allt fler av våra dynamiska entreprenörer och framtidsmänniskor på olika områden flyttar ut och slår sig ner i södra England och annorstädes, där de tycker sig få bättre utlopp för sina ambitioner och dessutom ser ett större resultat av sina ansträngningar. Fru talman! Jag har velat ta upp dessa perspektiv, eftersom jag bedömer dem som lika aktuella som reella. Samhällssolidariteten ställs på nya prov. Vi kan inte i längden bortse från eller undertrycka den enskilda människans strävan att förbättra villkoren för sig själv och sina närmaste. För om man tänker efter ser man att det är just detta som framstår som mätaren på framåtskridande: att ens egna barn får det bättre än vad man själv hade det. Om vi inte utgår från denna fundamentala sanning, om vi inte satsar på en liberal frigörelse där den enskilde ges större handlingsutrymme och beslutsrätt, då klarar vi inte att återföra Sverige på rätt kurs igen. Med moderat politik kommer det att gå. Och det är min förvissning, att den snabbt kommer att få ett allt större genomslag.

Fru talman! För varje dag som går denna höst och vinter bjuder regeringen Palme svenska folket på nya överraskningar. I går eftermiddag meddelade ledningen för Svenska Varv att koncernen inte längre genomför sin strukturplan eftersom regeringen nu skall överta det företagsekonomiska ansvaret från koncernledningen. För många kanske det föreföll som ett relativt oskyldigt meddelande om att staten som ägare tar ansvaret fortsättningsvis för varvsgruppen. :Så är emellertid ingalunda fallet. F.n. arbetar Svenska Varv efter en strukturplan, till sina principer antagen av riksdagen 1980, enligt vilken gruppen skall uppnå lönsamhet och där den inte kan göra detta ta konsekvenserna, dvs. lägga ner eller avyttra verksamheten. Nu har alltså varvskoncernen tydligen fått nya direktiv. Man skall inte längre sträva mot att rationalisera och anpassa verksamheten till marknadens och företagsekonomins krav. Nu skall varvsverksamheten upprätthållas till varje pris, om än i reducerad omfattning. Man har alltså förändrat varvspolitiken till att bli arbetsmarknadspolitik. Regeringen vågar tydligen inte, av rädsla för lokala opinioner, ta ställning till vilket varv som måste läggas ner för att det andra varvet skall få en rimlig chans till överlevnad och för att gruppen som sådan skall kunna bedriva sin verksamhet enligt företagsekonomiska principer. Detta vittnar inte, fru talman, om handlingskraft. I stället flyr man verkligheten på ett sätt som kommer att visa sig ödesdigert för andra strukturinsatser i samhället. Vad är det nämligen som motiverar speciella undantag för varvsnäringen i kraven på lönsamhet och effektivitet? Måste man inte i andra krisdrabbade företag fråga sig: När nu regeringen övergett kravet på lönsamhet och marknadsanpassning inom varvsindustrin, varför kan man då inte göra det i andra branscher och i andra företag? Det står i dag klart att regeringens stolta deklarationer om avveckling av subventioner och krav på lönsamhet bara var löst prat, ännu ett löfte, som när man väl skall ta ansvaret visar sig ha noll och intet värde. Beskedet beträffande den ändrade inriktningen av varvspolitiken är mycket anmärkningsvärt, och det finns därför anledning att kräva att finansministern här i dag ger sin syn på principerna för statligt företagande. Är nu de nya signalerna till Svenska Varv de nya principer som skall tillämpas av den socialdemokratiska regeringen? Kammarens ledamöter bör få ett auktoritativt svar på den frågan här, nu i dag, av finansministern, eftersom det är av avgörande betydelse för bedömningen och värderingen av hela budgeten och av den ekonomiska politiken, som finansministern bär huvudansvaret för. I finansutskottet har vi nu påbörjat behandlingen av finansplanen och riktlinjerna för den ekonomiska politiken sådana de har presenterats från regeringen och från oppositionen i alternativa motioner och program. Vi har redan kunnat konstatera att den tvärsäkerhet beträffande inriktningen av den socialdemokratiska politiken, som vi mötte först i höstas men också i samband med budgetpropositionens presentation i januari, har tonats ner. Självsäkerheten är inte längre lika påfallande, även om finansministern gör heroiska försök att hålla fanan högt. Industriverkets industriprognos bekräftar vad man länge haft på känn, nämligen att höstens devalvering inte får den markanta effekt på relativpriserna på svenska produkter som man då förutsatte och hoppades. Enligt SIND:s prognos är det egentligen bara 2 90 av de 16 som devalveringen omfattade som nu är kvar och slår igenom i form av en sänkning av relativpriserna. Företagen har alltså varit tvungna att gå försiktigt fram på världsmarknaden, och ännu en gång finns det anledning konstatera att det inte fanns någon rimlig proportion i dimensioneringen av devalveringen. Även om det är för tidigt att ge ett slutgiltigt omdöme, är det uppenbart att den i hög grad kommer att framstå som ett slöseri med resurserna i vår stabiliseringspolitik och som ett slöseri med vårt internationella förtroende och vår goodwill. Samtidigt kan vi notera att världsmarknaden är oförändrat osäker. Det finns klara expansiva drag t.ex. i USA, men det finns också tendenser som håller tillbaka. Vid Davoskonferensen i förra veckan deklarerade finansminister Lambsdorff att för västtysk del var det inte fråga om att medverka till någon solidarisk expansionistisk politik utan först och främst att slå vakt om det egna försvaret mot inflationen. Jag tror att det yttrandet av den västtyske finansministern är ganska representativt för vad många ansvariga politiker ute i världen alltjämt anser som vägledande för sitt agerande. Detta är naturligtvis djupt beklagligt, och allt tal om samförstånd för en mer expansionistisk politik är alltså ännu uppenbarligen ett önsketänkande. Sverige kan inte, trots sitt stora exportberoende, vänta på att en internationell konjunkturuppgång ensam och som genom ett trollslag skall lösa våra problem. Vi måste alltså ta itu med våra problem själva och med all kraft. Man måste då inför finansutskottets arbete konstatera att socialdemokraterna med sin ekonomiska politik lever kvar i illusionen att det är den internationella utvecklingen som främst skall bidra till att lösa problemen. Det av mig nyss refererade meddelandet från Svenska Varv är dessutom ytterligare en indikation på att regeringen är inne i ett skede av handlingsförlamning, där man av rädsla för att utmana opinioner och intressegrupper, möjligen också av rädsla för att bryta alltför många av sina vallöften, har släppt greppet om de statliga utgifterna. Finansministern har nu blivit den ekonomiska politikens permanenta trafikfara, ständigt överkörd av sina kolleger. Det är den slutsats som en bred opinion måste dra av händelseutvecklingen. Centerpartiet har i sin partimotion om den ekonomiska politiken skisserat några åtgärder som vi upplever som angelägna för att arbetet med att restaurera svensk ekonomi på nytt skall bli meningsfullt och effektivt. Vår strategi har vi utvecklat på tre huvudområden. 1. Den ekonomiska politiken måste främja ett näringsliv som är mindre sårbart och alltså mer differentierat och decentraliserat och som främjar de enskilda människornas direkta ansvarstagande och engagemang i produktionslivet. Vi kan därför inte acceptera att regional balans utmönstrats som ett övergripande mål för den ekonomiska politiken. Jag vet mycket väl att finansministern i ett svar här i kammaren i går förklarade sig. Men förklaringen var ganska ansträngd och vittnade om att regeringen trots allt släppt taget om regionalpolitiken, vilket vi mycket beklagar och anser vara en återgång till 1960-talets flyttlasspolitik. Arbetet med förnyelsen av svenskt näringsliv måste fortgå. Forskning och utveckling och innovationspolitiken är alltså strategiska områden, men det finns också sektorer där befintliga företags situation måste förbättras och underlättas med relativt enkla och vardagsnära medel. Enligt vår uppfattning måste alltså de åtgärder som vidtagits under regeringarna Fälldin för att förbättra riskkapitalförsörjningen till företagen bestå och fortsätta. Men det finns också detaljreformer som behöver genomföras. En sådan betydelsefull reform för de mindre företagen är att få en mer kostnadsrelaterad fördelning av de sociala kostnaderna, dvs. arbetsgivaravgifterna, på företagen. Det är ett känt faktum att mindre företag har en mindre sjukfrånvaro än större företag. Ändå betalar man samma arbetsgivaravgift. Centern föreslår nu att arbetsgivaravgiften differentieras så, att man kan sänka den för de mindre företagen och få en bättre anpassning av kostnaderna till verkligheten. Det är ett exempel på en vardagsnära men angelägen reform inom företagssektorn som ytterligare skulle kunna förbättra klimatet och utvecklingsförutsättningarna för de många små företagen. 2. Vi måste anpassa konsumtionen till produktionen och fullfölja mittenregeringens framgångsrika kamp mot inflationen. Det är därför, och inte som ett självändamål, vi måste begränsa den offentliga sektorns expansion och pressa tillbaka budgetunderskottet. Kortsiktigt bör detta också ske genom att man tar alla tillfällen till besparingar i anspråk, även sådana med engångseffekt. Det är därför vi menar att åtgärder som t.ex. att avveckla de fonder som finns inom den statliga verksamheten och lägga in dem under budgeten är en rimlig åtgärd även om budgeteffekten är av engångskaraktär. På samma sätt är naturligtvis åtgärderna att privatisera bostadslånemarknaden, dvs. att flytta ut bostadsfinansieringen från statsbudgeten till kreditmarknadens institutioner, befogade enligt samma filosofi. Dessa besparingar — delvis av engångskaraktär, delvis av återkommande karaktär — svarar för ungefär hälften av våra redovisade besparingar på 21 miljarder kronor. Vi fullföljer därmed vadt.ex. ett enigt finansutskott uttalat om avvecklingen av de statliga fonderna. 3. Vi måste komplettera kortsiktiga besparingar med systemförändringar som bryter automatiken på budgetens utgiftssida. Vi begär alltså att regeringen skall presentera ett detaljerat och genomarbetat förslag i ett krisprogram om hur automatiken skall kunna brytas med bibehållet skyddsnät för de sämst ställda i samhället. Om ett krisprogram av denna karaktär genomförs med tillräcklig kraft och konsekvens bör det kunna vara tidsbegränsat till en period på tre eller fem år. För finansutskottets behandling av centerns förslag vore det angeläget att finansministern här i dag kunde ge ett besked om sin inställning i frågan om att bryta automatiken, liksom om det med dessa förslag nära kopplade kravet från centerns sida på en översyn av hela ATP-systemet. Regeringens löfte — jag skulle vilja kalla det för dess förhastade löfte — om full värdesäkring av pensionerna fr.o.m. 1984 gör detta krav särskilt angeläget. Fru talman! Svensk ekonomi är nu inne i ett skede där de fromma förhoppningarna om internationell draghjälp för vår ekonomi måste bytas mot mer av realism och konkreta åtgärder. Jag vill gärna instämma i vad statsministern sade om nödvändigheten av att riva murar och söka samförstånd. Men jag måste erkänna att mot bakgrund av regeringens agerande under de senaste månaderna lät Olof Palmes vädjan patetisk och förde för mig tankarna till Shakespeare och hans Prins Hamlet.

Fru talman! Människor i Sverige måste mer få chansen att lita på sina egna arbetsinkomster och mindre vara beroende av olika bidragssystem och subventioner. Det är ett led i folkpartiets strategi iden ekonomiska politiken. Då kan vi minska den offentliga sektorn — den utgör nu 70960 av bruttonationalprodukten — så att den kan finansieras utan samhällsekonomiska skador. Strategin bygger på insikten att våra grundläggande problem är underskottet i bytesbalansen och underskottet i statsbudgeten. Inget av dessa problem går att lösa över en natt, utan det krävs långsiktiga och konsekventa åtgärder under en längre tid. Underskottet i våra utrikes betalningar är det första strukturella problemet. Det är i och för sig glädjande att även socialdemokraterna nu har insett skillnaden mellan inhemsk efterfrågan och utländsk efterfrågan. För ett år sedan skrev jag, fru talman, i finansplanen: ”Vi kan inte ersätta en för låg utländsk efterfrågan på svenska varor och tjänster med en stimulans av inhemsk efterfrågan. För att finansiera en sådan expansion skulle staten bli tvungen att låna än mer, vilket skulle leda till ett tryck uppåt på räntor och inflation och medföra ökade risker för valutautflöde.” För att komma till rätta med bytesbalansunderskottet krävs kort uttryckt mer efterfrågan från utlandet på våra svenska produkter. Vi måste stärka den konkurrensutsatta sektorn i ekonomin, så att den kan expandera och dra till sig mer resurser. Bara då kan den producera och sälja så mycket varor och tjänster att vi kan betala för vad vi vill importera och vad vi vill ge i t.ex. u-landsbistånd. Socialdemokraternas devalvering i höstas innebär otvivelaktigt att konkurrenskraften har förbättrats för både exportföretagen och de företag som på hemmamarknaden konkurrerar med importörer. Detsamma gällde f. ö. den devalvering som mittenregeringen gjorde i september 1981. Efter den devalveringen återtog Sverige också ca 2 70 av de tidigare, på grund av kostnadsexplosionen i mitten på 1970-talet, förlorade marknadsandelarna. Men lika viktigt som att skapa en plötslig konkurrenskraftsförbättring är att skapa förutsättningar för att denna skall kunna bevaras. Och därvidlag är läget tyvärr ganska dåligt genom den politik som socialdemokraterna för. Regeringen räknar i årets finansplan med en inflation på 11,5 96. Detta är med största sannolikhet en underskattning. Som ett kuriosum kan nämnas att inflationsprognosen i finansplanen bara en enda gång, år 1978, legat högre än utfallet. Regeringen lär inte förbättra statistiken med nu föreliggande prognos. Siffrorna för inflationen i Sverige kommer under 1983 att ligga bland de högre i OECD-länderna. I t.ex. Västtyskland, Japan och USA förväntar man prisstegringar på under 5 70, både i år och nästa år. Med en inflationstakt i Sverige som är två tre gånger så hög kommer kostnadsläget snabbt att försämras. Regeringen säger visserligen att inflationen i år blir en ”engångsinflation”. Och det måste man naturligtvis säga. Det tråkiga är bara att ingen tror på det. Det finns nämligen inga konkreta förslag som kan tänkas medverka till att prisstegringstakten skulle sjunka framöver. De offentliga utgifterna ökar rekordmycket, budgetunderskottet likaså. Dessa ting är som finansministern väl vet inflationsdrivande. Det står f. ö. också att läsa i texten i finansplanen, men tyvärr har man inte dragit några slutsatser. Det verkar som om regeringen vill bekämpa inflationen genom att höja diverse skatter. Exempelvis sägs det att den aviserade utdelningsskatten på företagen skall motverka okontrollerad och oönskad löneglidning. Samma sak sades f. ö. redan i höstas utan att man gjorde något försök att visa hur detta intressanta fenomen skulle uppkomma. Inte heller nu ges det någon förklaring till varför det skulle bli som regeringen säger. Min egen teori om varför en sådan analys saknas är att regeringen inte har lyckats finna några skäl till att den skulle vara sann eller ens trolig. Det mest sannolika är i stället att utdelningsskatten och diverse andra förslag i samma riktning är ett steg på vägen mot kollektiva löntagarfonder. Man påstår också att prisreglering och intensifierad prisövervakning är ett led i kampen mot inflation. Men i det fallet är det ju så, att det finns ett relativt nyutkommet betänkande från prisregleringskommittén som säger precis tvärtom. Nej, sanningen är tyvärr den att regeringen verkar ha givit upp kampen mot inflationen. Inflationsförväntningarna har tagit ny fart. Man kan notera att det inte skulle behöva vara så. Efter devalveringen i september 1981 sjönk inflationen. Det berodde naturligtvis inte på devalveringen som sådan, som ju måste höja priserna. Det berodde i stället på den ekonomiska politik som den dåvarande regeringen förde, med stram finanspolitik och t.ex. sänkning av mervärdeskatten. Den nuvarande regeringen gör precis tvärtom. För att lösa bytesbalansproblemet krävs det tid, förmodligen ganska lång tid. Och under hela denna tid måste kostnadsläget i Sverige förbli gynnsamt. Annars sker nämligen inte de förändringar som behövs inom näringslivet. Det krävs ju ganska omfattande strukturförändringar till förmån för den konkurrensutsatta sektorn, och även inom denna till förmån för den verksamhet som möter en expanderande efterfrågan. Avtalsrörelsens uppläggning och utfall blir därför i hög grad avgörande. Dessutom krävs en marknadsekonomi som fungerar, och att återskapa detta är också någonting som tar tid. Tyvärr tycks regeringen inte alls vara beredd att göra något i detta hänseende — i stället går man snarare motsatt väg. T. ex. verkar det som om man tror att man kan få fram mer investeringar genom att ytterligare klämma åt företagens vinster och genom att förstöra marknaden för riskvilligt kapital genom att avskaffa aktiefondssparandet. Detta är naturligtvis helt ologiskt. För att ”vrida” efterfrågan så att en större del kommer från utlandet måste devalveringen kompletteras med en stram finanspolitik. I regeringens finansplan beräknas åtstramningen av den inhemska efterfrågan till litet mindre än 1 96 eller i kronor uttryckt 5 miljarder. Eftersom ingen önskar annat än att investeringarna skall öka, är det den del av den inhemska efterfrågan som utgörs av konsumtion som får stå för åtstramningen. Vi har inget att invända mot den bedömning som regeringen gör just i detta avseende. Med den prognosen för världshandelns utveckling och vår exportvolym kommer ett bidrag till BNP-tillväxten på ca 2 20 från utlandet. Vi vet också erfarenhetsmässigt att efterfrågetrycket inom den inhemska sektorn bör hållas klart lägre för att den nödvändiga omflyttningen av resurser till den konkurrensutsatta sektorn skall ske. Med hänsyn till näringslivets efterfrågesituation och arbetsmarknadsläget är det olämpligt med alltför stor åtstramning. Vi gör ungefär samma bedömning som regeringen av hur mycket åtstramning som ekonomin i dag kan tåla. Däremot har vi en i allra högsta grad annorlunda uppfattning om hur denna åtstramning bör ske. Den bör nämligen drabba den totala konsumtionen, dvs. både privat och offentlig. I regeringens politik är det bara den privata konsumtionen som drabbas. Svångremmen på löntagarna dras åt med besked. Detta leder fram till det andra viktiga strukturproblem som man måste komma till rätta med i svensk ekonomi, nämligen underskottet i budgeten och de offentliga utgifternas snabba ökningstakt. I årets budget ökar de offentliga utgifterna med 42,7 miljarder kronor jämfört med 1982 års budget. Det är ett nytt rekord som herr Feldt därmed har slagit. Det är faktiskt en ökningstakt på 17 26, och budgetunderskottet överstiger 90 miljarder kronor. Nu hävdar herr Feldt visserligen att budgetunderskottet i årets budget sjunker jämfört med 1982/83. Men det beror ju enbart på att finansministern redan i höstas öste på med utgifter och i ett slag lyckades öka budgetunderskottet för innevarande budgetår från ca 75 miljarder till ca 91 miljarder. Det är inte heller en dålig bedrift, om man aspirerar på att komma in i Guinness rekordbok. Men i alla andra avseenden är det faktiskt mycket dåligt. I budgetpropositionen 1982 hade mittenregeringen lyckats få ner ökningen av de offentliga utgifterna från 22 miljarder, som den var året före, till 14 miljarder kronor. Det var faktiskt bara en ökningstakt på 6 90 för statsutgifterna. Statsutgifterna närmar sig nu med stormsteg 300 miljarder kronor, och förmodligen kommer de offentliga utgifterna redan i år att motsvara 70 70 av BNP. Men regeringen gör ingenting ordentligt åt detta. Tvärtom har man ju rivit upp de besparingar som riksdagen tidigare hade beslutat om. Utgifterna kommer att fortsätta att rusa i höjden med hög grad av automatik. Det finns visserligen i finansplanen och budgeten någon diskussion om nödvändigheten av att på sikt begränsa denna automatik, göra olika översyner av de regelsystem som nu gäller osv. Men lika litet som när det gäller inflationsbekämpning är det tillräckligt med ord — det krävs faktiskt konkreta åtgärder. Och de enda som hittills har vidtagits har tyvärr ökat automatiken i stället för att ha minskat den. Socialdemokraterna har uppenbarligen inte gripit sig an detta problem med ökningen av de offentliga utgifterna på allvar. De hart.o.m. i tidigare uttalanden fört fram tankar om en ”plan för rättvisa skattehöjningar”. Av detta tvingas man dra slutsatsen att den socialdemokratiska budgetpolitiken skall försöka lösa problemet genom att höja skattetrycket ytterligare. Det är ju också den väg man redan i höstas slog in på. En sådan politik lider av flera brister. Först och främst kommer den sannolikt inte att fungera ens på kort sikt. Skattetrycket i Sverige är nu så högt att ytterligare höjningar inte förefaller ge särskilt stora ökningar i statens skatteinkomster. Höjningar av skattesatser leder i stället till att basen för andra skatter sjunker, så att de totala skatteinkomsterna knappast ökar. Men även om skattehöjningar skulle ge kraftigt ökade statsinkomster, skulle en sådan politik vara fel. Vi har redan världens högsta skattetryck. Ytterligare höjningar kommer att leda till sämre tillväxt och sämre fungerande marknader inom hela ekonomin. Varför skulle någon individ vilja jobba mer eller byta till ett annat jobb, om staten tar nästan hela inkomstökningen? Och varför skulle någon vilja ge sig in på något så äventyrligt som att starta ett nytt företag för att utveckla någon idé, om staten ändå tar merparten av vinsterna? Nej, skattehöjningspolitik kommer inte att fungera, och då tvingas man bara konstatera att regeringen inte har någon strategi för hur man skall lösa problemet med en utgiftsandel på 70 20 och skatter och avgifter på ca 50 9o. Eller kan finansminister Feldt här ange socialdemokratins strategi för att lösa detta problem? Det sägs i varje fall inte något om detta i finansplanen. Folkpartiet föreslår att riksdagen beslutar om besparingar på ca 10 miljarder kronor på helår räknat. Vi menar också att regeringen måste återkomma till riksdagen med en plan för hur man avser att lösa den offentliga sektorns långsiktiga finansieringsproblem. Folkpartiet menar t.ex. att sambandet mellan individens förmån och aktuell utgift måste stärkas i flera av de nu existerande försäkringssystemen. Det gäller t.ex. sjukförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkringssystemet. Det gäller också ATP-systemet. De beräkningar som riksförsäkringsverket nyligen gjort om avgifternas ökningstakt framöver manar till eftertanke. Effekten av de besparingar folkpartiet föreslår är att den nödvändiga åtstramningen av den inhemska efterfrågan inte bara skulle drabba löntagarna och inte heller bara den privata konsumtionen. Vi menar nämligen att åtstramningen måste drabba både privat och offentlig konsumtion. Regeringen har uppenbarligen inte någon sådan ambition, utan dess åtstramning skall bara drabba den privata konsumtionen. Den offentliga skall fortsätta att expandera. Det är vad man kan läsa ut av finansplanen. Fru talman! Det är icke en politik som skapar trygghet i fråga om hur vi skall kunna få balans i den ekonomiska politiken.

Fru talman! I debatterna mellan företrädare för socialdemokraterna och för de borgerliga partierna får frågorna om ekonomin en mycket ensidig belysning. Man undviker att ta upp grundläggande spörsmål som motsättningen mellan kapitalets och folkhushållets intressen. När man talar om förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen, så tar man för givet att kapitalägarna alltfort skall ha den avgörande makten. Man ser det som självklart att dessa kapitalägare även i fortsättningen skall kamma hem sina vinster. Lika självklart är det att om någon skall offra något, så blir det de som arbetar som får göra det, de som med sitt arbete producerar de värden som hela vårt samhälle är uppbyggt på. Från socialdemokratiskt håll brukar man ofta berömma sig av att ha visioner om framtiden. Men var är visionerna nu, när de verkligen behövs? Som hönans blick fixeras vid kritstrecket, binds inte bara borgerligas utan också socialdemokraters ögon av konjunkturkurvor och börsnoteringar. Vänsterpartiet kommunisterna betraktar inte kapitalismen som en orubblig storhet, och vi kan inte acceptera att politiken reduceras till bokföringsteknik. Vi inser naturligtvis allvaret i underskottet i statsfinanserna. Men vi vet också att underskott kan vara av olika slag. De kan bero på att enorma resurser sätts in för att hålla en tynande kapitalism under armarna — det är förhållandet i vårt land. Men de kan också bero på en planmässig satsning för att utveckla näringslivet — det borde vara förhållandet i Sverige. Vi kan leva med budgetunderskottet — vi kan t.o.m. öka på det. Det beror helt och hållet på vilka värden som finns i samhället och vilka värden som framöver kommer att produceras. Det svenska näringslivet har under praktiskt taget hela efterkrigstiden undergått en omfattande strukturrationalisering. Denna har haft olika innebörd i olika branscher och från tid till annan. 1950 och 1960-talens geografiska koncentration av industri och förvaltning till landets södra delar, med stora folkomflyttningar som följd, motiverades med att den var nödvändig för att klara jobben. Den processen var inte mer än avslutad när kristendenserna började visa sig i den ena branschen efter den andra. Textil-, konfektionsoch skoindustrin drabbades av en våg av nedläggningar. Varvsnäringen har följt efter. Den svenska sjöfarten har i det närmaste utplånats. Stålindustrin har omorganiserats på en betydligt lägre nivå än tidigare, men problemen finns kvar. Gruvindustrin har drabbats av omfattande nedläggningar, och flera hotar. Vi noterar de högsta arbetslöshetssiffrorna sedan 1930-talet, trots att enorma resurser sätts in i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Industriinvesteringarna sjunker. Kapitalet ägnar sig åt spekulationer i stället för produktiva satsningar. Koncentrationen av ägande och makt ökar, och det svenska kapitalets sammanvävning med internationella finansimperier fortsätter. Arbetare och tjänstemän tvingas acceptera reallöneminskningar. De socialpolitiska reformer som arbetarklassen tillkämpat sig ifrågasätts. Inte ens skolans område undantas från nedskärningar. Arbetarnas krav på bättre arbetsmiljö slås tillbaka med hotet om arbetslöshet. Fru talman! Vi måste i det här läget fråga oss: Vad skall en arbetarmajoritet i riksdagen användas till? Kan vi nöja oss med de reformer som har genomförts under 1950 och 1960-talen, framför allt när det gäller socialpolitikens och utbildningens områden? Uppenbarligen kan vi inte det, och det främst av två skäl. För det första hotas dessa reformer av den ekonomiska utvecklingen. De borgerliga regeringarna lyckades på sin tid genomföra konkreta försämringar på en rad olika områden med hänvisning till det statsfinansiella läget. Även i socialdemokratiska kretsar finns i dag tongångar som går i samma riktning. Jag vill påminna om den debatt som drogs i gång för några år sedan av vissa fackliga företrädare, som ifrågasatte möjligheterna att upprätthålla ATP systemet. Vad det hela handlar om är att den ekonomiska tillväxten har stoppat upp och t.o.m. ersatts av en tillbakagång i vissa avseenden. För det andra återstår oändligt mycket att göra, innan en rättvis fördelning av samhällets rikedomar har uppnåtts och innan vars och ens rätt till drägliga levnadsvillkor har tillgodosetts. Det är detta som måste vara den politiska uppgiften för arbetarrörelsens partier. Låt mig nämna några viktiga områden. Det privata näringslivet förmår inte att upprätthålla sysselsättningen. Detta framgår med all önskvärd tydlighet av de senaste 15 årens utveckling på arbetsmarknaden. Om vi summerar alla dem som i dag är arbetslösa eller undersysselsatta, så kommer vi upp i tal kring en miljon människor. Omfattningen av arbetslösheten är sådan, att inte ens en mycket kraftig konjunkturstegring kan lösa problemen. Med nuvarande politik har vi inget annat än fortsatt ökande arbetslöshet att förvänta oss. Industrier läggs ner eller skär ner arbetsstyrkan. Tillverkningsprocesser automatiseras. Tempot i arbetet ökas. Allt större och orimligare krav på anpassbarhet ställs på de anställda i industrin. Produktionen av varor och nyttigheter utgör grunden för folkförsörjningen. När produktionsapparaten sviktar, så ger det omedelbart utslag i levnadsstandarden. Vi befinner oss inte i någon akut försörjningskris i vårt land — långt därifrån. Men situationen har stadigt försämrats under en följd av år. Tecknet på det är att levnadsomkostnaderna ökar snabbare än lönerna. Låginkomsttagare och barnfamiljer har stora försörjningsproblem i dag. Bl. a. har detta visat sig genom en kraftig ökning av socialhjälpskostnaderna i många kommuner. Vi håller på att få en ökning av trångboddheten, eftersom barnfamiljer byter ner sig till mindre lägenheter för att klara hyrorna och eftersom många unga människor bor kvar i sina föräldrahem. Alltför många förhöll sig alltför okritiska till 1950 och 1960-talens ekonomiska tillväxt. Man såg rikedomarna som strömmade ut genom fabriksportarna men inte gaserna som strömmade ut genom ventiler och skorstenar eller gifterna och avfallet som vällde ut med avloppsvattnet. Stora skador hade redan vållats innan man tog itu med de här problemen. Gång på gång har vi också fått uppleva hur naturvårdsintressen har fått ge vika för industrins behov. Men miljön är inte bara luft, mark och vatten. Den är samhällsplanering i vid bemärkelse. Den är arbetsvillkor. Den är trafik, och framför allt är den resurshushållning. Vi kan räkna upp område efter område — punkt efter punkt — och vi finner att i praktiskt taget varje avseende står de allmänna intressena och arbetarklassens intressen på samma sida mot det privata näringslivet. Trots de reformer som har genomförts på skolans område, återspeglar den alltjämt klassförhållandena i samhället. Arbetarbarnen missgynnas i en rad olika avseenden. Omkring 10 26 av eleverna slås ut ur grundskolan och fullföljer den aldrig. Praktiskt taget alla är arbetarbarn. Vi måste få en skola som fullgör sin undervisningsskyldighet. Men det förutsätter också en skola som tillgodoser arbetarbarnens bildningsbehov och utgår från deras verklighet. Kulturen hotas av utarmning av en omfattande förytligad och passiviserande — men ofta förförisk — kommersiell halvkultur, som har blivit profitkälla för stora internationella eller nationella ”kulturindustrier”. Såväl utbildning och kultur som folkbildning har drabbats av år av borgerlig svångremspolitik. Fru talman! Rätten till arbete, rätten till mat och bostad till lågt pris, rätten till en god miljö och rätten till utbildning och kultur är de målsättningar som vänsterpartiet kommunisterna ställer upp för de närmaste årens politiska arbete. Men det förutsätter en ny ekonomisk politik och en ny näringspolitik. Vpk har i flera motioner till årets riksmöte visat vad vi menar med detta. Vi har föreslagit en planmässig utbyggnad av den offentliga sektorn med 100 000 nya jobb. Vi har föreslagit att lika många jobb skall skapas genom offensiva industrisatsningar. Vi har visat hur det kan gå till. Men det måste vara samhället som i olika former tar initiativet och ser till att nya verksamheter kommer i gång. Det privata näringslivet förmår inte göra det. Sverige måste brytas loss från den förlamande inverkan från västvärldens kapitalistiska länder. Nya handelsförbindelser bör etableras i tredje världen och i de socialistiska länderna. Men strävan måste vara att göra Sverige mer oberoende, att vi själva i större utsträckning skall förädla våra egna råvaror efter de behov som finns i landet. Vårt land är i alla avseenden rikt. Vi har råvaror, vi har yrkeskunnande och teknisk kapacitet, och vi har arbetskraft. Vi har med andra ord alla de grundläggande förutsättningarna för en framgångsrik ekonomisk utveckling. Hindret är att vi har en produktionsapparat som kontrolleras av privata intressen och som konsekvent sätter samhällets behov i andra hand. Fru talman! Den nya majoriteten i riksdagen måste användas till att förändra dessa ting. Demokratisera ekonomin och utveckla den! Slå vakt om genomförda reformer och ställ nya på dagordningen!

Fru talman! Under de drygt tre månader som har förflutit sedan regeringsskiftet i fjol har kursen i den ekonomiska politiken lagts om. Genom devalveringen har en starkare stimulans än på länge skapats för produktion och sysselsättning i Sverige. Ett omfattande program för ökade investeringar och byggande har beslutats. Stora insatser har gjorts inom arbetsmarknadspolitiken för att motverka arbetslöshet. Med det budgetförslag som nu lagts fram ges förutsättningar för att bryta den långvariga utvecklingen av ständigt växande statliga budgetunderskott. Regeringen har samtidigt velat varna för överdrivna förväntningar om snabba och mera spektakulära resultat av den här kursomläggningen. Sveriges ekonomi var svårt nedkörd när vi tog över. Produktion, sysselsättning och investeringar var på kraftig nedgång. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin var det lägsta på mycket länge, och en rad industribranscher befann sig i kris. Flera stora utgiftsbehov låg dolda i den statsbudget som vi övertog. Den förra regeringen hade underskattat statens räntekostnader med flera miljarder. Man hade till den nya regeringen skjutit över stora utgifter för arbetslösheten och för redan inträffade förluster i statliga företag. Sammanlagt fick vi under hösten lösa in växlar utställda av föregående regeringar på 16 miljarder kronor. Men låt oss se på vad som med de förutsättningarna ändå har kunnat uppnås. När kronan den 8 oktober skrevs ned med 16 26 utropades detta av de borgerliga partierna som ett nästan säkert misslyckande. Man gottade sig åt sina olycksprofetior: den svenska exporten skulle hämmas av andra devalveringar och motåtgärder från utlandet, Sverige skulle fördömas av en enig internationell opinion. Det hoppades man på. Men ingenting av detta inträffade. Konjunkturinstitutets kalkyler visar i stället att svensk industri i år får den kraftigaste förbättringen någonsin av sin konkurrenskraft. Även om man utgår från att lönekostnaden per timme ökar med 9 20 1983 väntas kostnaden per producerad enhet i tillverkningsindustrin sjunka med uppemot 30 26 mellan 1981 och 1983 jämfört med kostnadsnivån i flertalet industriländer. Ingen torde därför kunna förneka att svensk industri har fått en rejäl chans att börja återta de marknadsandelar som man tidigare har förlorat. Däremot kan man diskutera vilka faktiska möjligheter industrin har att utnyttja de förbättrade konkurrensförutsättningarna i ett läge där de internationella marknaderna växer mycket långsamt eller inte alls. Först vill jag då betona att regeringen inte räknar med att företagen skall använda prissättningen som enda medel, dvs. att de omedelbart och över hela linjen sänker sina priser för att öka försäljningen. Vi har tvärtom förståelse för att företagens prisbeteende måste anpassas till de marknader där de arbetar. Vi har därför endast räknat med att de svenska exportpriserna kommer att öka 6 20 långsammare än konkurrenternas när man räknar i gemensam valuta. Det skulle leda till ett återtagande av marknadsandelar med 4,5 90 och en total exportökning i år på 6 96. Jag vill tillägga att vissa undersökningar som industriverket har gjort på regeringens uppdrag visar att många företag, tvärtemot vad som på sina håll har påståtts, kommer att anpassa sina priser efter devalveringen. Enligt den undersökningen skulle uppemot hälften av sågverken göra det, en tredjedel av massaoch pappersföretagen, 70 96 av textilföretagen, två tredjedelar av möbelindustrin och hälften av den kemiska industrin. De som skiljer ut sig är gruvindustrin, som inte drömmer om att sänka sina priser, och verkstadsindustrin, där tre fjärdedelar av företagen kommer att använda en kombination av prissänkningar och marginalförbättringar när de utnyttjar devalveringen. Jag finner att dessa uppgifter bestyrker att industrin kommer att använda devalveringen på ett sätt som gagnar dess försäljning och produktion. När det gäller konkurrensförutsättningarna på vår egen hemmamarknad har prisrelationerna redan klart förskjutits till fördel för svenska produkter, i genomsnitt 7-8 20 sedan oktober i fjol. Här krävs det inte mer av de svenska producenterna än att de undviker att i onödan höja priserna. Också för handeln med tjänster, exempelvis inom turismens område, har prisläget påtagligt förändrats i svensk favör. Nu kommer också vinsterna att förbättras mycket påtagligt under 1983. Fortfarande enligt konjunkturinstitutets beräkningar kommer räntabiliteten itillverkningsindustrin, mätt som avkastning på eget kapital, att öka från 9 96 år 1981 till 20 96 i år. Även om man tar hänsyn till inflationen är det en mycket påtaglig förbättring av den reala lönsamheten. Resultatet i kronor räknat efter finansnetto tredubblas mellan 1981 och 1983 och ökar från 9 till 27 miljarder kronor. Trots denna kraftiga vinstförbättring räknar vi inte med någon snabb upphämtning av industrins investeringar. Kapacitetsutnyttjandet är alltför lågt och en beräknad produktionsökning på 3 2 är inte tillräckligt stor för att man skall kunna tro att den långvariga investeringsnedgången redan 1983 skall vändas till en uppgång. Naturligtvis är det ett pris att betala för vinstförbättringen inom industrin. Och det priset betalas av löntagarna genom kraftiga reallönesänkningar. Vi räknar med att reallönerna i år kommer att sjunka med 4,5 90. Allt tyder också på att merparten av landets löntagare är inställda på att acceptera en sådan utveckling av reallönerna. Uppenbarligen finns det en utbredd insikt bland Sveriges folk om att vår ekonomiska kris inte kan lösas utan uppoffringar i form av sänkt levnadsstandard. Man inser att vi inte kan fortsätta att låna oss fram för att hålla uppe standard och välfärd, medan produktion och framtidsbyggande går tillbaka och allt fler blir utan jobb. Man inser också att det ökade sparandet måste gå till investeringar för att skapa fler jobb. Man accepterar med andra ord ökade vinster, även om det går ut över reallönerna. Mot den här bakgrunden är det beklagligt att den avtalsrörelse som redan hade kunnat vara ävslutad ännu inte kommit i gång och dessutom komplicerats genom Svenska arbetsgivareföreningens krav på förbundsvisa förhandlingar. Men eftersom det måste anses uteslutet att denna förhand lingsordning leder till ett annat materiellt resultat än centrala förhandlingar gör, bör skadan inskränkas till att en uppgörelse ytterligare fördröjs. Samtidigt bör vi — och näringslivet — ha klart för oss att den vilja löntagarna nu visar att bära en stor del av bördan är beroende av att uppoffringarna så snart som möjligt ger resultat i form av tryggare sysselsättning och starkare företag. Man väntar sig således att de ökade vinsterna skall användas för hela nationens bästa — för ökade försäljningsinsatser, forskning och teknisk utveckling, utbyggnad och förstärkning av vår produktionsapparat. Det är mot den här bakgrunden som vi genomfört eller aviserat ett antal åtgärder, som dels försöker fördela bördorna rättvist, dels så långt möjligt skall stimulera företagen att använda sina ökade resurser till förstärkning och utbyggnad av produktionen. För att jämnare fördela krispolitikens bördor har förmögenhets-, arvsoch gåvoskatten höjts och vissa skattelättnader till aktieägarna återtagits eller minskats. En särskild, temporär skatt på aktiebolagens utdelningar skall vidare införas. Även pensionärerna får bidra genom att kompensation inte utgår för de prisökningar som beror på devalveringen. Jag kan tillägga att samma princip tillämpats över lag vid prövningen av statsbudgetens utgiftsanslag. Av betydelse i det här sammanhanget är också de åtgärder som vidtagits eller planeras för att effektivisera skatteuppbörden och för att intensifiera kampen mot ekonomisk brottslighet och skatteflykt. Dessutom har speciella insatser gjorts för att mildra krispolitikens verkningar för en del utsatta grupper. Barnbidragen höjs, särskilt för flerbarnsfamiljerna, matsubventionerna ökar och hyreshöjningarna hålls tillbaka. Det slutliga resultatet av alla dessa olika åtgärder blir, vid en sänkning av reallönerna med 4,5 260, att nedgången av hushållens disponibla realinkomster begränsas till 2,5 96 i år och att den privata konsumtionen går ner lika mycket. Regeringens insatser för att stimulera investeringarna är, utöver devalveringen, en förlängning av investeringsfonderna och andra skattelättnader för investeringsverksamheten. Vidare skall aktiebolag och ekonomiska föreningar betala in 20 26 av sin vinst under 1983 till räntelösa konton i riksbanken. fr.o.m., den 1 juli 1984 får de pengarna lyftas och användas för investeringar, forskning och utvecklingsarbete i företagen. I det här sammanhanget kan också nämnas de åtgärder regeringen vidtog i höstas för att öka investeringarna inom energi-, kommunikationsoch byggnadssektorerna. Fru talman! Det budgetförslag för budgetåret 1983/84 som regeringen nu lagt fram har utformats utifrån två huvudsyften. Det ena är att anpassa finanspolitiken till den långsiktiga strategin för den ekonomiska politiken. Det betyder framför allt att utvecklingen mot ständigt växande budgetunderskott måste brytas. Det andra huvudsyftet är att slå vakt om sysselsättningen och om den offentliga sektorns förmåga att bereda medborgarna social trygghet och ge dem tillgång till för välfärden viktig service. Jag har redan antytt att förutsättningarna för den nya regeringens budgetarbete inte var de allra bästa. Vi fick ta över en rad i praktiken ofrånkomliga utgiftsökningar på sammanlagt 16 miljarder kronor, som höjer underskottet för innevarande budgetår från tidigare beräknade 76 miljarder till 92 miljarder. De ökade utgifter som den socialdemokratiska regeringen har föreslagit och som också belastar innevarande år, bl.a. infriandet av våra vallöften, har i sin helhet finansierats genom ökade statsinkomster. Också för nästa budgetår, 1983/84, måste vi räkna med ett antal ofrånkomliga utgiftsökningar av betydande storlek. Statsskuldsräntorna beräknas öka med 11 miljarder till sammanlagt 56 miljarder kronor. Avsevärda belopp måste också nästa år avsättas för arbetsmarknadspolitiska insatser. Våra insatser för att stimulera industriinvesteringarna och den industriella aktiviteten kräver ytterligare utgifter. Ändå ställde regeringen upp målet att budgetunderskottet inte får öka ytterligare utan måste hållas oförändrat i kronor räknat. Det har också lyckats. Underskottet budgetåret 1983/84 beräknas bli 90 miljarder mot 92 miljarder innevarande budgetår. Det resultatet har i allt väsentligt uppnåtts genom en hård återhållsamhet på utgiftssidan. Utgifterna beräknas öka med 18,5 miljarder, medan inkomsterna för första gången på länge ökar snabbare än utgifterna eller med 20 miljarder kronor. Av utgifterna faller 11 miljarder på de växande kostnaderna för statsskulden. Det betyder att samtliga övriga utgifter ökar med 7,5 miljarder eller drygt 3 26. Realt sett är det en kraftig nedgång av statsutgifterna. Det här är således den avvägning regeringen har försökt göra mellan å ena sidan önskemålet om att hålla den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen uppe och å andra sidan behovet av att begränsa statens anspråk på kreditmarknaden. Såvitt nu kan bedömas är den avvägningen också någorlunda riktig. När budgetförslaget presenterades den 10 januari tog olycksprofeterna ny sats, bl.a. i skepnad av centerledaren herr Fälldin. Budgetunderskottet utmålades som katastrofalt stort. Det skulle bl.a. ofrånkomligen leda till nya räntehöjningar, slog Fälldin fast. I stället kunde riksbanken samma vecka som den profetian utfärdades, den 20 januari, sänka diskontot med 1 96. Valutaläget och den svenska kronans ställning har därtill varit utomordentligt stabila i januari. Det torde därför kunna hävdas att marknaderna har accepterat både devalveringen och budgetpolitiken. Men på litet sikt måste kraven på budgetpolitiken skärpas ytterligare. En stor del, över 40 miljarder, av budgetunderskottet finansieras nu genom att staten lånar kortfristigt av näringslivet på s.k. statsskuldväxlar med sex till tolv månaders löptid. Samtidigt är den ekonomiska politiken hårt inriktad på att öka produktion, sysselsättning och investeringar i näringslivet. Vi räknar med att sådana ansträngningar skall ge allt klarare utslag i den ekonomiska aktiviteten under loppet av nästa år. Den dag näringslivet behöver sina pengar för investeringar och utbyggd produktion kan ett budgetunderskott på 90 miljarder visa sig vara alldeles för stort. De framtida finansieringsbehoven ger således en klar anvisning om att regeringens fortsatta budgetarbete måste inriktas på att direkt bringa ner underskottet och minska statens upplåningsbehov. Fru talman! Oppositionen har de senaste veckorna bedrivit en våldsam kampanj mot regeringens budgetpolitik. Folkpartiledaren har talat om att det våldsamt stora budgetunderskottet för mot avgrunden. Centerledaren har, som jag sade, beskrivit budgeten som inflationistisk och räntehöjande. Döm om min förvåning när man nu i sina motioner presenterar budgetförslag som ger praktiskt taget samma underskott som regeringens budgetproposition! Centern på miljonen när — jag tror att det skiljer 30 miljoner. Folkpartiet har en avvikelse på ett par miljarder. En starkare budgetpolitik skulle, skriver exempelvis folkpartiet, kunna få negativa verkningar på sysselsättningen. Detta måste kallas snabb tillnyktring. Efter alla utfall och efter tidigare krav på nedskärning med 12 miljarder kryper man nu stillsamt bakom regeringen när det gäller budgetpolitiken. Ola Ullsten angrep här på förmiddagen t.o.m. moderaterna när de i sin motion försöker genomföra just den politik som mittenregeringen drev i fjol vår och ända fram till valet. Rolf Wirtén tog i sitt inlägg upp folkpartiets budgetalternativ — om vi nu skall upphöja det till ett sådant — och beskrev det som en utgiftsoch inkomstpolitik som i motsats till socialdemokraternas främjade den privata konsumtionen men hämmade den offentliga konsumtionen. Det skulle vara bra för medborgarna om man gjorde så, menade Rolf Wirtén. Men jag har granskat folkpartiets motion, och jag måste säga att jag hittar mycket litet av förslag som begränsar den offentliga konsumtionen. På flera områden begär ni mer av statlig verksamhet och statliga insatser. Det är möjligen ett enda område där folkpartiet föreslår någonting som skulle begränsa den offentliga konsumtionen: man vill dra in ytterligare 3 miljarder kronor från kommunerna. Men samtidigt kräver man i sin motion att kommunerna skall öka sin verksamhet med 1 960 i volym. Jag kan försäkra Rolf Wirtén att det är ytterligt få kommuner i det här landet som kan öka sin verksamhet nästa år samtidigt som de berövats 3 miljarder kronor utan att kraftigt höja kommunalskatten, och jag måste fråga: Vad avser folkpartiet att kommunerna skall göra? De har redan ett stort finansiellt underskott, de skulle tappa ytterligare 3 miljarder enligt folkpartiets förslag, och ändå skulle de öka verksamheten. Menar folkpartiet att sättet att ffrämja den privata konsumtionen är att driva fram ytterligare höjningar av kommunalskatterna, eller vad är avsikten? När man ändå talar om omprövning är det värt att notera följande: Folkpartiet och centern hävdade tidigare — ja, ända fram till den dag då man lade fram sina motioner — att skattehöjningar aldrig kan hjälpa till att minska underskottet, att de t.o.m. har motsatt verkan. Ola Ullsten gjorde i partiledardebatten ett liknande utfall mot skatterna. Men i sina motioner accepterar nu dessa båda partier höjd förmögenhetsskatt och höjd arvsoch gåvoskatt. De accepterar den nya skatten på elkraftverken och på videoapparater, och de protesterar inte mot den nya hyreshusavgiften. De säger inte ett ont ord om alla dessa skatter. Däremot kräver moderaterna fortfarande att de skall avskaffas. Ett annat, i sitt slag intressant exempel på omprövning gäller det s.k. skattesparandet. Den här subventionsformen har av samtliga borgerliga partier omhuldats som en av den borgerliga regeringsepokens stora innovationer, och den har envist försvarats mot allt slags kritik. Men nu, plötsligt och nästan ljudlöst — centern har ingen kommentar alls — släpper man det här försvaret. Den av oss genomförda nedskärningen av subventionsnivån accepteras av både folkpartiet och centern, och det är bra. Fortsätt på den vägen, så kan vi kanske bli ense om hur vi på ett rättvist och statsfinansiellt försvarligt sätt skall kunna stimulera sparandet! Vad återstår då av något slags mittenalternativ när det gäller den ekonomiska politiken? Devalveringen är fortfarande för stor, säger man. Ungefär hälften skulle en borgerlig regering tydligen ha devalverat med. Nu skall jag inte ta en ny debatt om detta, men det är ändå värt att notera att ännu en propagandaballong därmed har punkterats. Centern försökte i höstas skriva om historien så, att det inte fanns något som helst ekonomiskt skäl för att devalvera den svenska kronan — varken underskott i bytesbalansen, minskande export eller industrikriser. I stället uppstod enligt centern devalveringen ur en valprognos, som i september pekade på en socialdemokratisk valseger. Nu erkänner alla borgerliga partier att en devalvering hade varit nödvändig, vilken regering som än hade tillträtt i höstas. För debattnivån, fru talman, är jag glad över att vi har kommit därhän. Med moderaterna är det en annan sak. De vill minska statens inkomster med 4,5 miljarder och statens utgifter med 12,5 miljarder. Det leder till att underskottet 1983/84 skulle kunna bli 8 miljarder lägre än enligt regeringens förslag, dvs. 82 i stället för 90 miljarder. Bakom dessa siffror döljer sig en våldsam fördelningspolitisk omläggning, som kraftigt ökar de ekonomiska och sociala klyftorna i vårt land. Innehållet i denna högerpolitik har belysts i den tidigare debatten. Frågan är vilka realekonomiska verkningar moderaternas politik skulle få om den genomfördes. Är deras politik verkligen någon väg ut ur den ekonomiska krisen, såvida man inte anser att den måste gå över ytterligare arbetslöshet och produktionsnedgång? Moderaterna utgår från att konjunkturutvecklingen blir väsentligt sämre än vad regeringen har bedömt att den skall bli. Med andra ord utgår de från att efterfrågan skall bli lägre, produktionen öka mindre och arbetslösheten bli större. Men i det läget vill moderaterna skära ner efterfrågan ännu mer — motsvarande nästan 1 96 av bruttonationalprodukten. Även med en försiktig bedömning måste denna kombination leda till en ökning av arbetslösheten med ytterligare 80 000 personer eller 2 90 av arbetskraften. Men moderaterna nöjer sig inte med det. De vill skära ned insatserna inom arbetsmarknadspolitiken med betydande belopp. Med den moderata konjunkturbedömningen måste detta innebära att ett stort antal människor som nu har beredskapsarbete eller genomgår utbildning på nytt störtas ut i arbetslöshet. Jag tror inte att det är någon överdrift om man mot denna bakgrund beräknar att den moderata finanspolitiken kommer att göra ytterligare omkring 100 000 människor arbetslösa. Såvitt jag vet förnekar inte moderaterna att deras politik får dessa konsekvenser. Tvärtom beskriver de i starkt berömmande ordalag den ekonomiska politik av ungefär samma slag som förs i vissa andra länder och som har lett till en arbetslöshet på 10 90. Fru talman! Jag tror att detta vore en för vårt land destruktiv och farlig politik. Moderaternas förslag ger också ett annat besked. Det råder inget tvivel om att det har uppstått en djup klyfta mellan moderata samlingspartiet och övriga partier i riksdagen när det gäller synen på den ekonomiska politiken, arbetslösheten och fördelningspolitiken. För den som under senare år har sett nyliberalerna ta över makten i moderata samlingspartiet kommer inte detta som någon överraskning. Men det är ändå märkligt att det är med detta parti som centern och folkpartiet är beredda att slå följe, om chansen att erövra regeringsmakten någon gång skulle återkomma. Jag tycker att ni borde ta och skaka av er den högergobeläng som fortfarande hänger omkring er. Nils Åsling ställde i sitt inlägg många frågor beträffande statens politik visavi varven. I dag har statsrådet Roine Carlsson på regeringens vägnar meddelat att vi nu har det erforderliga sakunderlaget för en diskussion om problemen inom Svenska Varv och att regeringen har lagt fast vissa riktlinjer för det propositionsarbete som pågår med siktet inställt på att en proposition skall läggas fram i mars månad. Jag vill slå fast att dessa riktlinjer utgår från att en neddragning av kapaciteten är nödvändig i fråga om nyproduktionen av fartyg inom Svenska Varv. De innebär också att Rederi AB Zenit kommer att skiljas från Svenska Varv och staten ta över det direkta ansvaret för de historiska förluster som ligger i detta fartygsinnehav. Flottan, som inte precis är ute på världshaven utan i de allra flesta fall ligger stilla vid boj, kommer på sikt att avvecklas genom försäljning. Svenska Varv har vidare under hand meddelat att Uddevallavarvet och Kockums inte kan drivas vidare utan fortsatt statligt stöd, bl.a. på grund av subventionerna till utländska varv, som kraftigt försämrar de svenska varvens konkurrensmöjligheter. Regeringen kommer, trots det ansträngda statsfinansiella läget, att föreslå riksdagen en ram för fortsatt men minskat stöd till nybyggnadsverksamheten. Avsikten är att ge de svenska varven konkurrensvillkor som så långt det är möjligt är likvärdiga med de utländska konkurrenternas. Vi anser inte att något storvarv i dag bör avvecklas med hänsyn till en sådan åtgärds sociala och regionala följder. Det ger utrymme för fortsatt, ehuru reducerad, drift vid Uddevallavarvet och Kockums. Det åligger nu Svenska Varvs styrelse att på denna grundval fatta beslut om inriktning och omfattning av den fortsatta verksamheten vid de enheterna. Sedan kan jag tillägga att Svenska Varv utöver detta kommer att få ett kapitaltillskott för att höja koncernens soliditet. Det är nödvändigt om utvecklingsarbetet skall kunna fortsätta på de områden där Svenska Varv otvivelaktigt i dag är mycket framgångsrikt. Till slut, fru talman, vill jag göra en sammanfattning. Den nya regeringen har vidtagit en rad åtgärder som syftar till att skapa industriell tillväxt och ökad sysselsättning jämsides med att nedbringa underskottet i våra utrikesaffärer och i statsbudgeten. De resultat vi väntar oss att uppnå under det här året är följande: För det första sker det en närmast dramatisk förbättring av konkurrensförutsättningar och lönsamhet inom svensk industri. För det andra är underskotten i bytesbalans och statsbudget fortfarande stora — men de ökar inte. Och handelsbalansen börjar visa överskott igen. För det tredje stoppas uppgången av arbetslösheten, och den borde under året kunna vändas så att arbetsmarknadsläget förbättras mot slutet av 1983. Den totala sysselsättningen upphör att minska. För det fjärde ligger prisstegringen högt — ungefär vid 1196. Men uppgången av inflationstakten beror helt på devalveringen. Blir lönekostnadsutvecklingen den nu förutsedda, skapas förutsättningar för att nästa år väsentligt dämpa inflationen. För det femte blir investeringsutvecklingen svag, trots ökade offentliga investeringar och kraftiga stimulanser för industrins investeringar. En påtaglig investeringsuppgång kan inte väntas förrän kapacitetsutnyttjandet och orderläget har förbättrats. Men vi ser fram emot en påtaglig uppgång under 1984. Den ekonomiska politiken har nu lagts om i Sverige; från ensidig åtstramning till stimulans av produktion, investeringar och sysselsättning, samtidigt som kravet på bättre balans i både utrikeshandel och statsbudget skall tillgodoses. Om näringslivet, löntagarna och samhället kan utnyttja de bättre betingelser som nu skapas för produktion och industriell utveckling, lägger vi under det kommande året en god grund för den svenska ekonomins återhämtning.

Fru talman! Finansministern skröt i sitt anförande än en gång med devalveringen. Uträkningen med en sådan åtgärd är att exportföretag skall sänka sina priser och sälja mer. Vi betecknade devalveringen som olämplig i höstas. Vi har inte på något sätt erkänt att vi skulle ha haft fel, vilket finansministern antydde. Tidpunkten var olämplig därför att i ett läge med dålig efterfrågan går det inte att sälja mer, nästan oavsett vad priset sätts till. Dessutom är många av våra företag verksamma i branscher där världsmarknadspriserna är vad de är, och därmed blir resultatet av devalveringen en marginalförbättring i företagen i Sverige. Nu skulle, enligt Kjell-Olof Feldt, vi ha haft fel i denna kritik. Men det stämmer inte med de dokument som har framkommit på senare tid. Konjunkturbarometern visar att vi inte har fått den väntade uppgången i exportorder. Vi har inte ens fått en ökning, som motsvarar vad företagen själva trodde före devalveringen. Finansministern citerade sedan material från industriverket, och det är särskilt anmärkningsvärt, för därifrån har i dagarna kommit en rapport som under viss förvåning konstaterar att företagen inte, som man hade hoppats, sänkt sina priser. Jag kan citera följande: ”De planerade sänkningarna beräknas — —— bli påfallande små och det kan tänkas att den totala relativa prissänkningen blir mindre än vid de tidigare devalveringarna. ———- Ganska många företag — —— avser därför att helt eller delvis använda devalveringen till att höja vinstmarginalerna.” Detta tyder mycket klart på att relativprisförbättringen inte blir den väntade. Blir den inte det, så blir heller inte uppgången i exporten den man har trott. Kjell-Olof Feldt sökte här stöd i en för gammal kalkyl från konjunkturinstitutet. Men det finns ju färska data från både konjunkturbarometern och en särskild undersökning hos industriverket. När skall ni erkänna att devalveringen var för stor? När skall ni erkänna att den kan bli förfelad, att vi bara köpt oss tid, att högre inflationstakt blir det enda bestående resultatet? Till sist en annan fråga. I går gick finansdepartementet ut i stor skala och sade att moderaterna sparar bara 4,5 miljarder. Om jag förstod Olof Palme rätt, så var han uppe i 8 miljarder. Kjell-Olof Feldt sade 12,5 miljarder: Det tar sig. Nu var problemet att vi sparar för mycket. Hur skulle det vara om Kjell-Olof Feldt, utan att jag direkt behöver be om det, erkänner att den beräkning ni offentliggjorde i går är helt fel? Det skulle jag gärna vilja få en redogörelse för här.

Fru talman! Det fanns inte en tillstymmelse till vilja till samförstånd i finansministerns inlägg här nyss. Jag beklagar det. Den ekonomiska situationen skulle motivera ett försök att hitta vägar ut ur krisen på bred front. E När finansministern här kommenterar t.ex. centerpartiets partimotion beträffande besparingarna, så väljer han sin egen matematik, utan någon som helst saklig redogörelse för utgångspunkterna. Jag tar ett exempel. Han negligerar de 5 miljarder som vi sparar på en forcerad amortering — om jag så får säga — av de små bostadslånen. Det är inte någon besparing, enligt finansministern. Utförsäljningen av statliga företag, som enligt vad vi räknat med skulle kunna ge en miljard redan under nästa budgetår, nonchalerar han också. Så här kan jag gå vidare på punkt efter punkt. Om man i finansutskottet vill resonera sig samman till någon lösning på de ekonomiska problemen, så borde man i varje fall visa respekt för de åtgärder som föreslås från andra partier. Det finns hos finansministern ingen tillstymmelse till denna vilja att etablera en dialog. Och med hänsyn till att finansministerns folk i finansutskottet ju är mycket lojala mot sin herre och mästare så vittnar det om att prognosen för någon form av samförstånd om den ekonomiska politiken är mycket dålig. Olof Palmes ståtliga proklamationer här i dag till trots: det finns ingen realitet bakom alla ord. Det finns alltså inte den konkreta vilja hos socialdemokratin att slå in på en realistisk ekonomisk politik som. vi efterlyser. Mitt omdöme beträffande devalveringen står fast. Den inventering av utvecklingen i industrin som industriverket har gjort vittnar ju om att devalveringen håller på att slå fel. När det gäller de vinster som devalveringen genererar, enligt vad finansministern talar om, så är det inget tvivel om att finansministern själv konkurrerar med investeringarna genom statsskuldväxlarna. Inte kommer det att bli utrymme för investeringar den vägen. Den deklaration som finansministern här har avgett beträffande varven var ju en kapitulation inför verkligheten. Det var vad jag anade, och det vittnar alltså om att regeringen inte nu är beredd till konkreta, målmedvetna insatser för att få rätsida på de statliga företagen. Man kapitulerar inför lokala opinioner. Man vågar inte säga att det ena varvet bör läggas ned, för att det andra varvet med tillräcklig effektivitet skall kunna gå vidare. Det var minsann en deklaration som lämnade mycket övrigt att önska när det gäller realism.
Fru talman! Kjell-Olof Feldt påstod i sitt inlägg att vi gottar oss åt Sveriges misslyckanden och att vi närmast skulle hoppas på ett dåligt utfall av devalveringen. Jag kan försäkra Kjell-Olof Feldt och hela svenska folket att jag, efter att ha slitit med de ekonomiska problemen under ett par tre års tid, verkligen inte gottar mig åt att ekonomin kan förvärras. För tyvärr har socialdemokratin brutit en utveckling som var positiv i många avseenden. Vi höll på att få grepp om budgetunderskottet, vi halverade inflationstakten, vi höll sysselsättningen uppe klart bättre än vår omvärld gjorde. Detta skedde trots de internationella påfrestningar som fanns+i den svenska ekonomin redan då, fast socialdemokraterna då inte så gärna som har skett här i dag talade om det. Nu förklarades det mest som utifrån kommande problem. Faktiskt har vi haft alla dessa svårigheter att kämpa med under alla de sex åren. Dessutom hade vi att dras med den av socialdemokraterna i mitten av 1970-talet tillagade kostnadsexplosionen, som katastrofalt försämrade svenskt näringslivs konkurrenskraft. Denna har vi i varje fall till en del lyckats återställa. Som jag sade i mitt huvudanförande vann vi tillbaka ett par procent av våra marknadsandelar, trots att vi hade att möta en utomordentligt låg konjunktur ute i världen. Får jag vidare, fru talman, bara säga att Kjell-Olof Feldt beskriver samma typ av politik som jag har försökt presentera för riksdagen under min tid i ekonomioch budgetdepartementen. Han använder nästan ord för ord formuleringar från 1982 års finansplan. Jag sade gång på gång inför denna kammare att vi måste både arbeta och spara oss ur krisen. De orden finns också i Kjell-Olof Feldts nu avgivna finansplan. Det är bra, men jag skulle vara än mer tacksam om socialdemokraterna vågade gå in för denna politik i dess helhet, både när det gäller att arbeta och när det gäller att spara. Nu gör finansministern ett stort nummer av att man har fått ned budgetunderskottet 1983/84 i prognosen. Vi skall se hur facit ser ut när vi kommer fram till den sista juli 1984, Kjell-Olof Feldt. Vad som hittills skett är ju inte så märkvärdigt. Men nu ökar de statliga utgifterna rekordmässigt. Under tiden sedan Kjell-Olof Feldt övertog ansvaret för ekonomin har de statliga utgifterna hoppat upp med 43 miljarder. Det skyller han sedan den tidigare regeringen för. I vilket hänseende hade vi socialdemokraternas stöd i ryggen när det gällde att göra större besparingar än vad vi genomförde? Ni gick vidare med att försvara Statsföretag i alla avseenden, och ni hade hellre gått längre. Kom ihåg Stålverk 80! Inte hade vi något stöd från er sida när det gällde att minska budgetunderskottet! Tvärtom, vi hade haft ett större budgetunderskott, större räntekostnader och därmed en sämre ekonomi, om er politik hade genomförts.

Fru talman! Under de sex borgerliga regeringsåren genomfördes en gigantisk omfördelningspolitik i det här landet. Miljarder överfördes till kapitalägarna, vilket bl.a. resulterade i sänkta reallöner. Motiveringen för detta från de borgerliga regeringarna var att vi måste öka lönsamheten och vinsterna hos de privata företagen, så att dessa kan investera och på så sätt skapa nya jobb. Vad har hänt, Kjell-Olof Feldt, under dessa sex år? Arbetslösheten och nedläggningen av industrier har ökat våldsamt, samtidigt med en kraftig höjning av de svenska storföretagens utlandsinvesteringar. Det är ju resultatet. Nu säger Kjell-Olof Feldt och regeringen att devalveringen bl.a. skall syfta till att öka företagens lönsamhet, så att de kan investera och exportera, och att vi på det sättet skall få nya jobb i detta land. Och företagen redovisar miljardvinster. Men, Kjell-Olof Feldt, det är en sak som jag inte riktigt har klart för mig och som det skulle vara väsentligt att få reda på, inte bara för mig utan också för hundratusentals människor i detta land: Vad är det som säger att bara därför att det sitter en socialdemokratisk regering nu, skulle de privata företagen, storfinansen, i detta land vara mera välvilligt inställda till attinvestera i Sverige? Vad är det som säger att pengarna från denna kraftiga ökning av avkastningen på insatt kapital om 9-20 90 stannar här? Vilka garantier har Kjell-Olof Feldt och regeringen för att det sker nyinvesteringar, att de sker i vårt land och att de kommer att öka sysselsättningen? Jag tror att det är viktigt att finansministern klargör det. Jag har faktiskt inte uppfattat att vi har fått någon förklaring till att det skall ske en förändring:

Herr talman! Skall vi först försöka klara upp detta med moderaternas motion och den allmänna löneavgiften. Det gäller hur man skall beräkna effekterna av moderaternas förslag. Jag är inte säker på att moderaterna själva vet vad de föreslår. Deras linje är nämligen att den sänkning av inkomstskatterna via sänkta marginalskatter som skall genomföras 1983, 1984 och 1985 icke skall finansieras, utan den skall få minska statsinkomsterna. Eftersom de vill göra något slags avstamp den 1 januari 1984, betyder det att vi i det skedet kommer att ha en avgift på 0 9 i stället för en avgift på 4 Jo, enligt moderaternas linje. Det betyder att statskassan förlorar på helår "räknat brutto 12 miljarder kronor, som annars skulle ha flutit in för att finansiera sänkningen av inkomstskatterna. Sedan är frågan hur moderaterna och vi skall bedöma vad som händer om mån sänker löneavgiften eller inte höjer den. Betyder det att löntagarna höjer sina löner i motsvarande mån, eller går detta till företagen i form av ökade vinster? Det får man gissa. Är man så att säga välvillig ur statskassans synpunkt, skall man anta att löntagarna höjer sina löner, därför att staten då får in skatt på deras inkomster och effekten då blir mindre. Härav kommer sig variationerna. Vi gjorde först det ena antagandet, och så säger moderaterna att de vill ha ett annat antagande. All right! I motsats till tidigare regeringar låter vi motionärerna bestämma villkoren för sina beräkningar. Det betyder att man kan komma till en uppskattning att det faller bort antingen 6,5 eller 3 miljarder för budgetåret 1983/84. Så är det. Sedan kanske vi inte skall behöva bråka så mycket mer om det. Nu har moderaterna fått som de vill, och då kan de vara nöjda. Devalveringen har redan misslyckats, säger Lars Tobisson. Är man tillräckligt visionär kan man naturligtvis redan tre månader efter en devalvering utmåla den som misslyckad. Något äventyrligt kan det vara, beroende på hur utfallet blir. När det gäller undersökningen från industriverket tror jag att Lars Tobisson bara har läst rubrikerna. Tittar man i tabellerna och i texten visar det sig att tre fjärdedelar av alla tillfrågade företag säger att de kommer att sänka priserna. De kommer naturligtvis inte bara att sänka priserna, utan de kommer också att ta ut en del som förstärkning av sina vinster och sina marginaler: Det är bara en fjärdedel av företagen som säger att de endast tar ut devalveringseffekten som marginalförstärkning. Det var nästan mer än vad jag hade väntat att de skulle säga i det här läget. Jag har inte velat gå ut och ställa som ett allmänt krav att man snabbt skulle sänka priserna, för jag vet att på många marknader kan det vara svårt, t.o.m. farligt, att göra det. Det är i branscher där det övervägande flertalet företag tänker använda priset i huvudsak för att öka sin försäljning. Dessutom framgår av undersökningen att en mycket stor del av företagen nu säger att de väntar sig ökade exportorder. Att sådana skulle komma redan inovember-december, när man gör en valutakursförändring i oktober, är att begära för mycket av marknadskrafterna, Lars Tobisson. Så snabba är de inte. En mycket stor del av företagen säger också att de nu börjar fundera på att använda svenska underleverantörer i stället för utländska av det enkla skälet att det är dyrt att importera insatsvaror, komponenter osv. En klar majoritet av företagen säger att de till en betydande del skall använda de ökade vinsterna för att förstärka sina marknadsinsatser: försäljning, reklam och annat. Däremot är det alldeles klart — vi hade heller inte väntat oss något annat — att företagen nu säger att de inte funderar på att öka investeringarna i år. I varje fall är det bara ett litet antal av dem som gör det. Med tanke på det läge som företagen befann sig i då devalveringen gjordes är det inte ett dugg svårt att förklara. Jag vill fråga Lars Tobisson: Om ni nu gör den bedömningen att för det första devalveringen misslyckas och för det andra den internationella konjunkturen i stort sett står stilla utan någon förbättring, varför är då er rekommendation till "Sveriges riksdag att genomföra en finanspolitisk åtstramning och dra ner efterfrågan i Sverige motsvarande 5-6 miljarder kronor? Vilket vettigt syfte tjänar detta i dag? Kan Lars Tobisson förklara det för mig och andra vore det tacknämligt. Den enda effekt vi kan räkna fram av detta förslag, kombinerat med era förslag om att dra in insatserna i arbetsmarknadspolitiken, är en ökning av antalet arbetslösa med ungefär 100 000. Om det är syftet, så säg det klart ut! Lars Tobisson har många goda föregångare. Hans idol i England, madam Thatcher, har drivit politiken så. Man behöver inte skämmas för att man följer andras exempel, men tala om det för oss i stället för att mumla i skägget om vad ni vill. Jag förstår inte varför Nils Åsling blev så arg på mig. Jag uttalade mig faktiskt både välvilligt och vänligt om folkpartiets och centerns motioner. Jag beskev framför allt hur fördelaktigt de skilde sig från den moderata motionen både i omsorgen om sysselsättningen och faktiskt i vissa delar också beträffande fördelningspolitiken. Jag såg ganska breda områden där vi har likartade uppfattningar. Jag sade att det är moderaterna som skiljer ut sig. Jag ser också grund för samtal t.o.m. i finansutskottet, där det minsann inte har samtalats under de borgerliga regeringsåren, som Nils Åsling väl känner till. Mittenpartierna springer visserligen litet om varandra, men om ni vill ta spjärntag mot den moderata arbetslöshetspolitiken och orättvisepolitiken, då är ni välkomna. Sedan får jag väl ändå säga att jag blev något förbluffad. Nils Åsling uppträder här som den store realisten och säger att här måste det läggas ner ett varv — annars är det en helt orealistisk varvspolitik. Det är möjligt att Nils Åsling vet om det är Uddevallavarvet eller Kockums som skall läggas ned. Tala då om för folk vad som skall göras i stället! Det är möjligt att Nils Åsling har kvar i bakfickan några av alla de projekt som påstods ligga i industridepartementet och som skulle ha räddat Sverige, men som vi inte har hittat. Tag fram dem nu, om Nils Åsling skall lägga ner Uddevallavarvet eller Kockums eller båda! Det är omöjligt att riktigt på allvar uppleva Nils Åsling som finanspolitiker — som industripolitiker vet vi ju vad han går för. Som finanspolitiker säger han att han sparar 21 miljarder. Sanningen är att ni flyttar ut ungefär 14 miljarder kronor ur budgeten. I stället skall de lånas upp av andra institutioner. Det ändrar inte det ekonomiska läget ett dugg. Vidare föreslår ni ett antal engångsinsatser, som visserligen tar ned budgetunderskottet nu men som nästa år ökar det igen. Det gäller sammanlagt 20 miljarder av dessa 21 miljarder. Jag trodde inte att Nils Åsling ville driva det ekonomiska resonemanget, åtminstone inte här i Sveriges riksdag. Jag vill inte återvända till mitten av 1970-talet, som Rolf Wirtén gjorde — jag tror att det skulle innebära att vi i onödan förlorade oss i historiska betraktelser. Rolf Wirtén vill gärna hålla sig till sanningen, och det är en berömvärd ambition. Men då skall man inte säga att mittenregeringen höll uppe sysselsättningen bättre än andra länder under de senaste åren. För sanningen är att mellan år 1980 och år 1982 fördubblades arbetslösheten i Sverige. Så snabbt gick det inte i något annat land när det gällde försämringen av arbetsmarknadsläget. Det var ett uttryck för vad politiken gick ut på. Sedan har det varit mycket tal om att vi ökar statsutgifterna med 43 miljarder — det talar alla de borgerliga debattörerna om. Jämför detta med att folkpartiet vill öka statsutgifterna med 39 miljarder och dessutom minska inkomsterna med 2 miljarder. Kvar står alltså för att förbättra budgetsaldot 2 miljarder. Det har i och för sig säkerligen kostat ansträngningar i folkpartiets riksdagsgrupp att komma därhän. Men jag tycker att de stora orden här om den våldsamma miljardrullningen är överdrivna. Ni medverkar ju till 90 90 till detta. Man inser då hur svårt det är att göra någonting annat, om man inte gör som Lars Tobisson och hans partikolleger vill, nämligen dra ut landet i en enorm arbetslöshet och ekonomisk stagnation. Bertil Måbrink pekade på problemet att de svenska företagen gjort stora utlandsinvesteringar. Vi har för avsikt att mycket noga följa vad som händer med ansökningarna om att föra ut kapital för investeringar. Det är bara det att det enda uppslag vi fått från vpk är att återinföra de s.k. bytesbalanskriteriet. Om nu någon inte vet vad det är, kan jag tala om att det inte betyder att man i någon nämnvärd grad påverkar möjligheterna när det gäller utlandsinvesteringarna. I så fall får man ta till hårdare tag.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt säger att det är för tidigt att döma om devalveringen. Självfallet är det riktigt. Men det är dock en väldigt intressant utredning som SIND har presenterat, och det är också betecknande att man i finansministerns egen finansplan fortfarande den 10 januari talar med all känsla om sänkningen av relativpriserna på den svenska exporten som den dominerande effekten av devalveringen. Det ser ju, herr finansminister, dess värre ut som om den effekten håller på att smälta bort. Nu talar finansministern om ökningen av marknadsinsatserna etc. Det tyder ju på en tilllfriskning som är att hälsa med tillfredsställelse. Ja, jag är besviken beträffande finansministerns värdering av vår motion, eftersom vi ambitiöst lagt upp ett sparprogram, där vi fullföljer mittenregeringens intentioner. Det finns inslag av engångsbesparingar, men dessa skall ses mot bakgrund av den uttalade vilja vi har att fullfölja åtgärderna med att bryta automatiken på budgetens utgiftssida och där vi beställer konkreta åtgärder av regeringen. Vi är speciellt intresserade av regeringens syn på hur man skall hantera kompensationen till pensionärerna, något som budgetmässigt spelar en väldigt stor roll för framtiden. Vi vill alltså flytta ut t.ex. bostadslånen från budgeten. Eftersom vi rimligen skall fortsätta att bygga bostäder innebär det en upprepad besparing. Visserligen är det i princip samma kapitalmarknad, dvs. den svenska kapitalmarknaden, som skall svara för bostadsfinansieringen, men man frigör budgeten från den här belastningen. Det är en klar fördel enligt vår uppfattning. Vidare vet man inte vad andra besparingsåtgärder innebär i fråga om avlastning, vilka effekter de får med tanke på hur medborgarna kompenserar sig för andra sparåtgärder på budgetsidan. Det primära måste ändå vara att budgetunderskottet begränsas. Vi har gett ett substantiellt bidrag här som jag tycker att finansministern allvarligt skall överväga. När det sedan gäller varven är det ju så att man i och med den deklaration som finansministern avgav har övergett kravet på lönsamhet i varvskoncernen — det krav som riksdagen beslöt om 1980. Det är ett principiellt avgörande steg som enligt min mening förskräcker, därför att det visar regeringens räddhåga när det gäller att ta tag i problemen. Vad gäller de anställda innebär det också ökade problem. Det är inte realistiskt att skära ned kapaciteten tvärs över och i realiteten långsamt strypa båda varven. Det är mycket bättre att ha kurage att satsa på ett varv och att se till att det är konkurrenskraftigt. Det är alltså statsfinansiellt, ekonomiskt, ett svaghetstecken för regeringens del som är upprörande, och när det gäller de berörda orterna och de anställda är det ett uttryck för att man inte vågar tala ut och använda ett rakt och hederligt språk — något som jag verkligen beklagar.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt vill inte gärna återvända till mitten av 1970-talet. Det kan jag förstå. Det är ju en besvärande period i socialdemokratins historia. Det är ju ändå så att vi fick kostnadsexplosionen då socialdemokraterna hade ansvaret. Det var anledningen till att konkurrenskraften för svenskt näringsliv på ett katastrofalt sätt försämrades. Vi har fått jobba i åratal för att återställa den. Kjell-Olof Feldt ville att vi skulle hålla oss till sanningen. På den punkten är jag övertygad om att vi har samma mål i den här debatten. I så fall skall vi väl kunna vara överens om att arbetsmarknaden i Sverige under vår tid var klart bättre än den var i jämförbara länder runt om i Europa. När vi hade en arbetslöshet på 2 å 3 20, var arbetslösheten i andra länder två tre gånger högre — 8, 9, 10 Z6. Det är väl ändå helt objektiva fakta som jag här har redovisat. Vi i Sverige klarade alltså sysselsättningen bättre än vad flertalet industriländer gjorde under andra hälften av 1970-talet och en bit in på 1980-talet, då det var en sällsynt besvärlig konjunktur och sällsynt många strukturproblem att hantera. Jämför exempelvis med socialdemokratins period -— för att återvända till början av 1970-talet för ett ögonblick. 1972 hade ni ju inte alls samma problem som vi. Arbetslösheten däremot var ungefär densamma. Får jag sedan säga, herr talman, att jag tyckte att finansministern försökte beskriva vår situation i ljusare färger än det i verkligheten fanns underlag för. I och för sig är det begripligt att Kjell-Olof Feldt har den ambitionen. Men om man tittar på vad socialdemokraterna sade före valet och jämför med hur det nu ser ut, finner man att de lovade olika grupper i det närmaste guld och gröna skogar. Arbetsmarknaden skulle förbättras i ett enda slag. I rapporten från AMS, Kjell-Olof Feldt, säger man emellertid att situationen på arbetsmarknaden är sämre än någonsin. Det är 18 sökande på varje ledigt jobb. För att återgå till Norrbotten så är det 37 sökande på varje ledigt jobb. Det är verkligen inget att vara särskilt stolt över. Om man ser på hur ni skulle klara tekoindustrin — det skulle ju vara upp till 30 20 självförsörjning, men uppenbarligen har det uppstått en strid inom regeringen på den punkten — finner man att ni inte har klarat det målet. Ni kommer heller inte att klara det. Ni har avgett löften som icke kommer att kunna uppfyllas. Får jag så, herr talman, beträffande folkpartiets budget säga följande. Om Kjell-Olof Feldt ser på nettot i våra besparingar, i förhållande till regeringens budget, finner han att vårt förslag för budgetåret 1983/84 är 2-3 miljarder — för hela året 4 miljarder — bättre. Men det viktiga, herr talman, är att vi gör en besparing på 10 miljarder kronor och åstadkommer en omfördelning så att man minskar den offentliga konsumtionen och släpper fram mera av den privata sektorn. På sikt kan vi den vägen få ned den offentliga sektorn, som är så stor i dag att vi inte kan finansiera den på ett rimligt sätt utan får en svart marknad och en rad andra problem, vilket Kjell-Olof Feldt vet om. Socialdemokraterna har inte något förslag på hur de skall angripa utgiftssidan i statsbudgeten. Regeringen har ingen realistisk sparplan.

Herr talman! När jag i min förra replik betecknade devalveringen såsom misslyckad, var det sett utifrån de mål som socialdemokraterna själva hade angivit. Denna bedömning bekräftas av att Kjell-Olof Feldt nu plötsligt börjar visa förståelse för att företagen inte sänker sina priser. När devalveringsåtgärden vidtogs, var det mer eller mindre en order från högsta ort att det var vad företagen skulle göra. Annars kunde det stunda repressalier. Det är litet för enkelt, finansministern, att beskylla mig för att ha läst endast rubrikerna i SIND:s rapport. Jag läste faktiskt här i kammaren upp ett långt stycke ur texten. Jag fick ett intryck av att Kjell-Olof Feldt själv förlitade sig på gammalt material. Jag gav i min förra replik finansministern en chans att erkänna sitt stora misstag vid bedömningen av det moderata budgetalternativets ekonomiska effekter. Det blev bara en undanflykt. Då vill jag nog säga att det är oansvarigt och otillständigt att med stöd av den auktoritet som finansdepartementet kan ha kvar offentliggöra beräkningar, som sägs visa att moderaterna vill minska budgetunderskottet nästa år med bara 4,5 miljarder mot av oss uppgivna 13 miljarder. Vi har nu i efterhand fått del av departementets kalkyler. Vi har kunnat påvisa fel i dem på varje punkt. Jag vill ge några exempel. Våra förslag till skattesänkningar innebär en inkomstminskning för staten på 5 miljarder. Regeringen har för massmedia påstått att det rätta beloppet är 8 miljarder. Det var även Kjell-Olof Feldt inne på. Skillnaden beror på att socialdemokraterna menar att ett borttagande av den nya löneskatten kostar 6,5 miljarder. De flesta kan med hjälp av enkel huvudräkning konstatera att det beloppet är gripet ur luften. Enligt uppgift har regeringens sifferexperter insett detta och resultatet blir att regeringens siffror i stort överensstämmer med våra när det gäller inkomstsidan. Men även på utgiftssidan försöker regeringen med allehanda tricks och direkt felaktiga påståenden. Jag hinner ge bara ett exempel. Inom bostadssektorn sägs det att vi sparar endast 1,4 miljarder i stället för 3,3 miljarder. Det beror på att ni tror att vi sparar 3,4 miljarder på energisparstödet, medan det verkliga beloppet, som också finns i vår motion, är 1,3 miljarder. Dennalista kan göras längre. Men slutsatsen är entydig. Våra beräkningar håller. Det kommer att visa sig i den prövning som nu förestår i finansutskottet. Därmed visar det sig också att finansdepartementet för andra gången på kort tid går ut med en hisklig felräkning. Även i vårt budgetalternativ, Kjell-Olof Feldt, finns det utrymme för studiecirkelverksamhet i bl.a. matematik på elementär nivå. Jag rekommenderar finansministern och hans statssekreterare att ta kontakt med ABF eller varför inte med Medborgarskolan för att bättra på kunskaperna.

Herr talman! Jag tycker naturligtvis att det är bra att regeringen ser över frågorna kring kapitalexporten och att det skall läggas fram förslag om åtgärder för att begränsa dem. Sedan vill jag säga att vi faktiskt har fler än ett förslag på det här området. Vi har bl.a. lagt fram förslag om en särskild skatt på företagens utlandsinvesteringar. Vi har också föreslagit att svenska företags investeringar i vissa länder omedelbart skall upphöra, exempelvis i Sydafrika, Chile och några av de värsta fascistdiktaturerna i Latinamerika. Skulle regeringen vidta sådana åtgärder, kunde man omedelbart begränsa de svenska företagens utlandsinvesteringar. Finansministern svarade inte på min fråga om varför de svenska privata företagen skulle investera mera här hemma om vi har en socialdemokratisk regering än vad de gjorde när vi hade en borgerlig regering. Jag efterlyser fortfarande ett svar på den frågan. Såvitt jag begriper är problemet inte att det är brist på investeringskapital hos de svenska storföretagen. Problemet är väl snarare att man använder vinsterna i improduktiv verksamhet. Det är ett faktum. Det är alltså fråga om spekulation. Man använder vinstmedlen på kreditmarknaden, där man via finansinstitut lånar ut dem till höga räntor, och på så sätt får större och snabbare utdelning. Man använder dem för spekulation i fastigheter osv. Det är ju där problemet ligger. Frågan är: På vilket sätt tänker regeringen komma åt detta? Vilka garantier har regeringen och finansministern för att det i fortsättningen skall bli industriinvesteringar? Måste man inte nu göra en samhällelig planering, där man beskattar de privata företagens miljardvinster och använder dessa inkomster för att, som vi har föreslagit, under 1980-talet skapa 100 000 nya industrijobb och 100 000 nya jobb inom den offentliga sektorn, där vi har stora, eftersläpande behov? Detta är en offensiv politik, som skulle få hjulen att rulla i vårt land och därmed också öka sysselsättningen.

Herr talman! Nils Åsling påstår att den prognos vi har gjort om att den svenska exportindustrin skulle minska sina priser med 6 Z i år relativt de utländska priserna skulle, som han sade, ha ”tvinat bort”. Jag vill då säga till Nils Åsling att det inte finns något som helst underlag för en sådan slutsats nu i februari. Industriverkets undersökning bestyrker tvärtom vår prognos. Och jag står fast vid den. Jag tror att det kommer att bli någonting i den storleksordningen. Ingenting tyder ännu så länge på motsatsen, annat än de önskemål om att det skall slå slint som framförs här av oppositionen. Nils Åsling var vidare arg för att jag inte uppskattade centerpartiets olika förslag. Men jag var inte negativ till förslagen i sig, utan jag sade bara att det var orimligt och vilseledande att framställa de här operationerna som någonting som sparar pengar åt staten. Ta t.ex. bostadslånen! De är prioriterade på den svenska kapitalmarknaden, dvs. de tränger bort andra krediter precis lika effektivt som statlig upplåning. Det spelar ingen roll för bankerna och för övriga låntagare om obligationerna släpps ut via något annat institut än dem vi nu använder. Det är alltså ett exempel på hur man försöker vilseleda människor genom språkbruket, och det kan väl då finnas skäl att reagera mot det. Däremot delar jag Nils Åslings uppfattning, att det kan finnas andra skäl att flytta ut bostadslånen från statsbudgeten. Det skulle inte vara för att påstå att man sparar någonting, men det kan ur andra synpunkter vara en rationell åtgärd. Det finns också andra inslag i centermotionen liksom i folkpartimotionen som tål att fundera över, inte för att de anvisar några epokgörande genvägar för att spara pengar, utan därför att de kan få andra, i och för sig viktiga konsekvenser. Som jag sade tidigare, hoppas jag att de berörda utskotten med tillräcklig noggrannhet och seriöst skall granska de olika uppslag som finns. Om varven: Om det är Nils Åslings krav att de fartygsproducerande varven skall gå med vinst, får han faktiskt lägga ner både Kockums och Uddevallavarvet. Då hjälper det inte att säga att man skall satsa på ett varv. Därför är det ingen mening med att säga att man skall ge ett varv en chans. Vad vi vill göra är att ge båda dessa varv en ny chans genom att de får det de nu saknar, dvs. likvärdiga konkurrensvillkor. Sedan får vi se hur de klarar upp situationen med dessa förutsättningar. Uppriktigt sagt tror jag inte att Nils Åsling, om han hade stått i industriministerns skor, hade uttryckt sig lika lättsinnigt om att kasta ut 7 000 människor i arbetslöshet med några rappa ordval i riksdagens talarstol. Jag tror att Rolf Wirtén inte riktigt förstår poängen med den diskussion vi har om den tidigare regeringens politik när det gäller arbetslösheten. Det är alldeles riktigt att den svenska arbetslöshetsnivån fortfarande är lägre än genomsnittet i industriländerna. Men poängen, eller problemet, är att sedan trepartiregeringen, den senaste och möjligen den sista vi haft, år 1980 lade om den ekonomiska politiken mot ensidig åtstramning har arbetslösheten fördubblats i Sverige. Jag tror mig inte känna till något annat industriland där arbetslösheten fördubblats på två år. Det var i denna utvecklingsbana vi befann oss när vi i oktober övertog ansvaret för den ekonomiska politiken. Och det är naturligtvis detta som gör att situationen fortfarande är utomordentligt svår — att arbetsmarknaden hade försvagats så snabbt och så dramatiskt under de senaste två åren. Herr Wirtén väljer att inte svara på frågor som jag ställer. Han upprepar igen att folkpartiet vill minska den offentliga konsumtionen. Men då kvarstår mysteriet varför ni kräver av kommunerna att de skall öka sin verksamhet, sin konsumtion som det kallas, med 1 26, samtidigt som ni vill dra in 3 miljarder kronor ifrån dem. Jag tror det hade varit bra om herr Wirtén hade tagit sig en halv minut för att förklara hur det skulle gå till. Det är alltså omöjligt att göra utan kraftiga höjningar av kommunalskatterna. Jag vill jämföra med centern — de har också som målsättning 1 20 ökning av den kommunala verksamheten, men de drar inte in 3 miljarder från kommunerna. På den punkten vill jag säga att Nils Åsling och hans partivänner visar något större realism än folkpartiet. Sedan vill jag faktiskt tillbakavisa ett påstående som Lars Tobisson gjorde, som är helt grundlöst, nämligen att jag eller någon annan representant för den socialdemokratiska regeringen skulle ha gett order till företagen om att sänka priserna efter devalveringen. Herr Tobisson tar fel. Det var Gösta Bohman som 1977 utfärdade en sådan order. Han stod här i riksdagens talarstol och skällde ut det samlade näringslivet för att de inte lydde hans order och sänkte priserna. Jag var klokare än så och sade: Visst hoppas jag att företagen skall sänka priserna, men jag vet vilka svårigheter det kan innebära att göra det på olika marknader. Det sade jag redan från början. Herr Tobisson tog fel på person här. Det är visserligen konstigt, men så var det. Jag har i finansplanen upprepat att vi har full förståelse för att man måste anpassa sitt prisbeteende till det läge som råder ute på marknaderna, men när vi gör en analys finner vi fortfarande att det finns utrymme för relativprissänkningar. Företagen har i den enkät som industriverket har gjort gett uttryck för samma uppfattning. Det är bra. Jag tycker herr Tobisson kunde lägga ner kampanjen på den punkten. Varken företagen eller landet är betjänta av detta. Lars Tobisson tog ny sats och sade att det skulle finnas en mycket lång lista över felräkningar. Han gav två exempel, och det ena hade vi klarat ut. Jag tror att Lars Tobisson fortfarande inte har förstått vad problemet är. Moderata samlingspartiet säger: Vi tänker inte finansiera sänkningen av inkomstskatten. — Vi vill dessutom sänka inkomstskatterna med ett par miljarder utöver vad vi har kommit överens med mittenpartierna om. Det betyder att 1984 — då löneavgiften måste vara 4 90 för att täcka inkomstskattesänkningen — saknas inte 2 20 utan 4 90 i löneavgifter, och det är 12 miljarder. Denna enkla sanning har tydligen litet svårt att tränga in hos skribenterna i det moderata samlingspartiets tänkarstuga. Slutligen några ord till när det gäller herr Tobisson. Han anser tydligen inte att det finns någon som helst anledning att beröra konsekvenserna på arbetsmarknaden och när det gäller arbetslösheten av den moderata politiken. Jag hörde inte heller att hans partiledare tidigare i dag över huvud taget med ett ord berörde vad som kommer att hända på arbetsmarknaden om er politik genomförs. Kan man tydligare demonstrera att man struntar i hela problematiken? Arbetslösheten är inte moderaternas problem. Jag vill till slut säga några ord till herr Måbrink, som frågar: Varför skulle företagen investera mer i Sverige än utomlands? Jo, de får bättre lönsamhet på sina produktiva investeringar i Sverige — med den politik som nu förs. Det är ganska viktigt. Det gäller de produktiva investeringarna, märk väl! Dessutom styr vi med olika åtgärder investeringarna mot Sverige — bl.a. med de obligatoriska avsättningar ur vinsterna som skall ske i år, som enbart kommer att kunna tas ut för investeringar i Sverige och som uppgår till betydande belopp. Sedan vet jag inte om vpk:s recept för att påverka investeringarna ter sig särskilt genomtänkt och klart. Samhällsplanering skall det vara och kraftiga utökningar av antalet anställda i den offentliga sektorn! Om det är vpk:s metod för att stimulera industriinvesteringarna i Sverige hänger jag inte med längre. Jag tror faktiskt inte att det riktigt ligger till så att det kan ge resultat. Till slut, herr talman, vill jag bara notera, som jag gjorde inledningsvis, att de tre borgerliga oppositionspartierna har valt att lägga upp sin kampanj mot regeringen nästan enbart på misstänkliggörande av den politik som förs, på påståenden att resultaten inte skall komma om ett eller två år. Jag ser verkligen inte att mittenpartierna — om vi skall fortsätta kalla dem så — i sak har levererat något alternativ till vår politik. Det var litet tomt och tunt på den kanten när det gällde att beskriva vad som skulle göras i stället för det vi föreslår. Moderaterna har särat ut sig ur hela sällskapet. Jag kan inte säga att jag önskar dem framgång på färden. Jag tror att utsikterna också för moderata samlingspartiet är ganska dystra.

Herr talman! Ett folk har de skatter det förtjänar, heter det ibland. Jag vågar ändå hävda att Sverige förtjänar ett bättre öde än det vi drabbats av: Världsrekord i skattetryck, världsrekord i marginalskatter och från i år, med det nya skattesystemet, sannolikt också världsrekord i skattekrångel. Allt detta tär på skattemoral och solidaritet och urholkar fundamenten för välfärd och framåtskridande. Jag vågar också hävda att utan en genomgripande förändring av skattesystemet, dess utformning och dess höjd kommer vi inte att klara av att arbeta, investera och spara oss ur krisen och att behålla vår ställning som en av de ledande industrinationerna i världen. Det står redan nu klart att den marginalskattereform som presenterades här i kammaren för nästan på dagen två år sedan och som skulle ha blivit ett viktigt led i en sådan omläggning, i dag i stort sett bara blir en krusning på ytan.

Samtidigt leder dubbelfinansieringen av omläggningen, genom både inflationsurgröpning och kraftigt höjda löneskatter, till att de svenska företagens konkurrenskraft på nytt försämras i förhållande till de utländska. Den blint slående avdragsbegränsningen leder dessutom till att risktagande och produktivt företagande — det som vårt land behöver — blir än mer riskfyllt och till att många människors dröm om ett småhusboende förblir blott en dröm. Vi kommer också alltjämt att toppa marginalskatteligan med ända upp till 80 Jo i marginalskatt mot 70 0 i Danmark och Norge, 60 26 i England och ungefär 56 90 i Tyskland. Samtidigt satsas betydande belopp på sådana skattelättnader som inte på något vis befrämjar arbetsamhet och företagande, som stora schablonavdrag och avdrag för fackliga avgifter, satsningar som i stället hade kunnat ges en rättvisebefrämjande och offensiv inriktning. Detta gör, herr talman, att vi vidhåller vårt många gånger tidigare framförda yrkande om skyndsamt genomförande av en marginalskattereform värd namnet, med fullt skydd mot inflationen och med en ansvarsfull finansiering som inte motverkar företagande och konkurrenskraft. Liksom i våras föreslår vi också att begränsningen av underskottsavdragen tas bort. Den drabbar inte bara småföretagare och småhusägare utan bryter också sönder symmetrin i skattesystemet med en enorm skattebyråkrati och andra allvarliga konsekvenser som följd. Samtidigt hävdar vi — jag vet inte för vilken gång i ordningen — att det utredningsuppdrag om otillbörliga underskottsavdrag som gavs av en enhällig riksdag äntligen måste fullföljas. Under det gångna året har utredningsuppdraget för ledamöternas vidkommande främst kännetecknats av det ena inställda sammanträdet efter det andra — jag tror att det är bortåt tio vid det här laget — därför att regerigen inte kunnat ge klara direktiv. Det är också viktigt att det produktiva sparandet i aktier inte beskattas hårdare än alla andra former av sparande. Den lättnad i dubbelbeskattningen av aktier som gavs under den borgerliga regeringstiden revs redan i höstas upp av den socialdemokratiska regeringen. Den trippelbeskattning av aktieutdelningen som nu förbereds kommer att leda till att aktiesparande betraktas som en lyx över all annan. Har aktieägaren en marginalskatt på 70 70 kommer det att kosta företaget nästan exakt 1000 kr. för att aktieägaren efter skatt skall få behålla 100 kr. Kostnaden för en utdelning blir på detta vis ungefär dubbelt så hög för företagen i Sverige som i Frankrike, England eller Danmark. Även reavinstreglerna är betydligt hårdare hos oss än i andra länder, och detta är naturligtvis också ägnat att göra de investeringar i svenska företag som vi är så rörande eniga om behövs, betydligt dyrare än i våra konkurrentländer. Även hyreshusskatten och vattenfallsskatten driver upp näringslivets kostnader, minskar dess konkurrenskraft och bör därför avskaffas. Herr talman! Ju högre skattetrycket är, desto viktigare är det att det är utformat så att det tillgodoser grundläggande krav på likformighet och rättvisa. Det är nödvändigt också för skattemoralen. Beskattas t.ex. det produktiva sparandet alltför hårt, leder det bara till att sparandet förskjuts mot improduktiva investeringar. Skatt efter bärkraft är ett mål som alla partier säger sig verka för. Ändå vill jag hävda att skattesystemet i centrala avseenden är utformat stick i stäv med ens blygsamma krav på likformighet och rättvisa. Detta gäller inte minst familjebeskattningen. Den s.k. individuella beskattningen har utformats så att deni stort sett bara tar hänsyn till hur många som tjänar in inkomsten, inte till hur många som skall leva på den. Genom att ingen hänsyn tas till ekonomisk bärkraft drabbas hushållen allra hårdast de år då barntillsynskostnaderna kan vara dryga och försörjningsbördan för växande barn är som störst. Först när barnen har vuxit upp får föräldrarna den ekonomiska rörelsefrihet som de skulle ha behövt under tidigare år. Skattesystemet är samtidigt gynnsammast för de hushåll där makarna tjänar lika mycket var. Men ju ojämnare familjeinkomsten är fördelad mellan hushållets medlemmar, desto hårdare slår skatten. Allra hårdast drabbas de tvåföräldersfamiljer som är hänvisade till att leva på en enda inkomst. Dit hör inte minst de familjer som bor på sådana platser där det är svårt att få arbete för båda makarna. Dit hör också familjer med många barn och familjer med små barn, eftersom dessa mer än andra hushåll är hänvisade till att leva på en enda inkomst. Den förment jämlika inkomstoch skattepolitiken har på så sätt blivit djupt orättfärdig. Stora svårigheter har också de familjer som själva utan stöd från det allmänna måste betala sina barntillsynskostnader. Det har lett till en omfattande ”svart” barnomsorg, ett missförhållande som man stillatigande åser. Gjorde man någonting åt det skulle nämligen stora delar av samhället rasa samman. Detta är djupt otillfredsställande för föräldrarna, det är djupt otillfredsställande för de berörda barnavårdarna som går miste om vederbörliga sociala förmåner, det är också djupt otillfredsställande ur skattemoralisk synpunkt. Familjebeskattningen har alltså lett till en föga rättvis fördelning av skattebördan mellan olika hushåll och mellan olika stadier i familjernas liv. Skatten styr dessutom ofta familjerna och deras möjlighet att själva bestämma om arbetsfördelning och barnomsorg. Samtidigt har vi fått en betydande rundgång och hårdare marginalskatter ju fler som skall leva på inkomsten och ju bättre de skulle behöva en inkomstökning. Ju större försörjningsbördan är, desto hårdare slår dagens familjebeskattning. Vi hävdar att bästa sättet att komma till rätta med dessa missförhållanden är att så långt som möjligt eftersträva en proportionell beskattning i låga och vanliga inkomstlägen. Det kan ha sitt intresse att nämna att en helt proportionell skatt endast skulle behöva ligga på 8 70 utöver kommunalskatten för att ge samma statsinkomster som nu. Ju fler barn som finns i familjen, desto viktigare måste det vara att inte beskatta den del av inkomsten som krävs för en rimlig levnadsnivå för barnen och för nödvändiga barntillsynskostnader. Ett skattesystem med den inriktningen skulle ha stora fördelar. Arbetsfördelningen mellan makarna skulle inte längre styras av skatten, eftersom skatten skulle bli ungefär lika stor oberoende av hur inkomsten fördelas dem emellan. Marginalskatten i vanliga inkomstlägen för heltidsarbetande skulle bli betydligt lägre än nu. Deltidsarbete skulle inte längre löna sig så mycket bättre än heltidsarbete. Avdrag av olika slag skulle bli mer likvärdiga. Behovet av inkomstprövade bidrag skulle minska genom att man vid beskattningen tog hänsyn till barnfamiljernas lägre skatteförmåga. Skenskilsmässor av olika slag, som i dag tycks bli allt vanligare, skulle inte längre te sig så eftersträvansvärda för många hårt pressade familjer. Rundgången skulle också minska liksom de hårda marginaleffekter som beror på att behovsprövade bidrag faller bort. Målet — det högst satta — bör vara att de barnfamiljer som betalar skatt inte samtidigt skall vara beroende av behovsprövade bidrag. De barnfamiljer som behöver sådana bidrag skall å andra sidan inte heller behöva betala skatt. Görs inte skyndsamma insatser för att få ett rättvisare familjebeskattningssystem, kommer allt fler barnfamiljer att tvingas söka socialbidrag för att över huvud taget få ihop till skatten.

Herr talman! Mitt anförande, som kommer att handla om arbetsmarknadsoch regionalpolitik, borde egentligen ha hållits efter debatten om industripolitiken. Att jag ändå håller det nu beror på att Thage Peterson inte har hunnit hit. I går kunde vi läsa på dagstidningarnas förstasidor: ”Rekordsvår vinter — 18 om varje jobb”, ”Värsta läget sedan kriget”. 18 sökande på varje ledigt jobb — värre har det inte varit under hela efterkrigstiden. Allra värst drabbat är Norrbotten, där det går 37 sökande på varje ledigt jobb! I industrin fanns förra månaden endast 3 400 kvarstående lediga platser, medan antalet sökande var nästan 53 000. Rubrikerna och siffrorna ger en tydlig bild av läget i landet. Vi har en arbetslöshetssituation som många människor upplever som ohållbar och som vi socialdemokrater anser måste bekämpas med alla medel, även arbetsmarknadspolitiska. De allt aggressivare attackerna från moderaterna mot arbetsmarknadspolitiska åtgärder upplevs av många som ett hot mot deras existens. I exempelvis Norrbotten är ca 5 000 människor i beredskapsarbe och, 3 300 i är anställda i samhällsföretag. Dessa människor är alltså föremål för arbetsmarknadspolitiska insatser. De frågar sig: Vad skulle hända med oss om moderaternas politik drevs igenom? Hur många av oss skulle helt slås ut från arbetsmarknaden för resten av livet? Herr talman! Att jag har nämnt alla dessa siffror beror på att det bakom var och en av dem döljer sig en människa med bekymmer och oro för sin framtid. Arbetsmarknadspolitiken handlar om människor, deras möjligheter i nuet och i framtiden. Den öppna arbetslösheten i Norrbotten är 8,2 Zo av den arbetsföra befolkningen. Sedan 1976 har också den öppna arbetslösheten ökat konstant år för år. Vi socialdemokrater har hävdat att man inte får acceptera en permanent och ökad öppen arbetslöshet. Därför anser vi att de ökade arbetsmarknadspolitiska insatserna under hösten för drygt 3000 personer — varav 700 ungdomar — i Norrbotten var väl motiverade. Arbetsmarknadsstyrelsens insatser har varit en ”nagel i ögat” på moderaterna — man har bedrivit en formlig hetskampanj mot AMS. Jag behöver inte gå längre tillbaka än till debatten i den här kammaren i december för att erinra ledamöterna om den kritik som moderaterna riktade mot regeringens arbetsmarknadsanslag med motivet att arbetsmarknadsministern gick i AMS ledband. Om moderater och andra borgerliga ledamöter lyssnat på oss när vi 1980 varnade för vad de borgerliga regeringarnas åtstramningar skulle leda till, hade vi inte befunnit oss i den svåra situation där vi är i dag. Herr talman!

Resultatet blir arbetslöshet. För första gången på decennier har en svensk regering försatt sig i ett läge där en aktiv stabiliseringspolitik för att värna sysselsättningen överges för en åtstramningspolitik som framtvingats till följd av tidigare missgrepp i handhavandet av landets ekonomi.

Men den borgerliga majoriteten valde att spela med ökad öppen arbetslöshet i stället, vilket fick förödande konsekvenser för sysselsättningen. Nu ser vi resultatet. Det är inte så, herr talman, att vi socialdemokrater känner någon sorts skadeglädje över att våra farhågor har besannats — och det med råge. Vi känner i stället stor sorg och stort vemod över att man har hanterat de mänskliga resurserna med en sådan hänsynslöshet. Den socialdemokratiska regeringen satte genast i gång med att rädda vad som räddas kunde och presenterade åtgärder i arbetslöshetsbekämpande syfte. Redan under de första hundra dagarna har man satsat mer än 7 miljarder för att till sommaren och nästa höst kunna pressa tillbaka ökningen av arbetslösheten. 4 miljarder har avsatts till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, drygt 3 miljarder ingår i det investeringsprogram som på längre sikt skall stimulera sysselsättningen. Vad gör de borgerliga partierna i detta läge? Det vet vi väldigt litet om i dag. Moderaterna anklagar i sin motion regeringen för att föra en arbetsmarknadspolitik som i realiteten fungerar som ”städgumma”. Det är riktigt att arbetsmarknadspolitiken i dag är en ”städgumma”. Den städar efter de sex åren som de borgerliga suttit vid makten. Vi tvingas att reda upp en ekonomi som körts i botten, komma till rätta med statens stora ränteskulder som får en att känna svindel, minska arbetslösheten som tillåtits att skjuta i höjden. Så nog behöver det städas. Man behöver också påminna moderaterna om att det faktiskt är de borgerliga regeringarna som har satt i gång statens lånekarusell. Dagens ränteskulder är ett arv från de borgerliga regeringarna till kommande generationer. Jag säger det med hänsyn till den debatt som har förts här tidigare i dag.

Herr talman! Ungdomsarbetslösheten är ett av våra värsta gissel. Om allvaret bakom ungdomsarbetslösheten råder en bred enighet. T. o. m. moderaterna verkar bekymrade. Enigheten stannar dock vid att man konstaterar problemen. Hur vi skall komma till rätta med ungdomsarbetslösheten råder det delade meningar om. Moderaternas lösning är en sänkning av lönerna. De gör ett stort nummer av att det är de höga ungdomslönerna som är orsaken till att ungdomar har svårare att få jobb än andra grupper. I realiteten är ungdomslönerna mycket olika. I vissa avtal, bl.a. de lärlingsavtal som finns, är ingångslönerna ofta mycket låga. Det är inte lönerna det beror på att ungdomar går arbetslösa, utan det är bristen på jobb. Det finns inga arbeten som passar för ungdomen. När antalet arbetslösa med yrkeserfarenhet ökar blir konkurrensen hårdare om det fåtal platser som finns, och det drabbar ungdomarna. Herr talman! Det är viktigt att slå fast att den allvarligaste orsaken till ungdomsarbetslösheten är att det saknas jobb i dag. Vi skapar — tvärtemot vad moderaterna försöker låta påskina — inte flera jobb om vi sänker lönerna. En ung människa som för att få ett arbete har flyttat hemifrån har lika höga levnadsomkostnader som en vuxen: hyra, mat, resa till arbetet m.m. Tjänar man inte tillräckligt för att betala de nödvändiga levnadsomkostnaderna, så måste samhället på ett eller annat sätt gå emellan för att fylla ut det som fattas. Arbetslösheten är ett slöseri med samhällsresurser. Kostnaderna är stora i reda pengar, men också i mänskligt lidande.

Den socialdemokratiska regeringens arbetsmarknadspolitiska insatser ingår i en långsiktig strategi, där satsningar på att få fart på industrin ingår som en viktig del. Industriminister Thage Peterson kommer senare att redovisa vår industrioch näringspolitik. Arbetsmarknadspolitiken är ett komplement till industrioch näringspolitiken. Dagens stora behov av arbetsmarknadspolitiska insatser beror på många års borgerliga försummelser inom industrioch näringspolitiken. Herr talman! Låg mig sägra några ord om regionalpolitiken. Centern anklagar oss socialdemokrater för att bana väg för en ny flyttlasspolitik, för att urholka det regionalpolitiska stödet liksom skatteutjämningen och samtidigt stimulera flyttningsstödet. I själva verket är det de borgerliga regeringsåren efter 1976 som varit negativa för skogslänen och då speciellt för glesbygdens utveckling. Det var Fälldinregeringen som stoppade den positiva utveckling som byggdes upp under de socialdemokratiska regeringsåren i slutet på 1960 och början på 1970-talet. Under åren 1977, 1978 och 1979 sjönk skogslänens andel av landets befolkningstillväxt. Under 1981 hade fem av de sju skogslänen befolkningsminskning. Under åren 1970-1976 svarade Stockholms län för 18 96 av landets befolkningsökning. Under perioden 1977-1980 var siffran 33 90. Under 1981 var folkökningen i Stockholms län större än vad den var i hela landet i övrigt. Tala om flyttlasspolitik! Och vilka var det som bedrev den? Samtidigt avfolkades glesbygden. Bara inom de sju nordligaste länens glesbygder minskade under åren 1975-1980 befolkningen med 11272 personer. Detta är facit av centerns glesbygdspolitik. Men det finns även andra mått som visar på lika nedslående siffror. Sysselsättningen inom jordoch skogsbruket spelar en viktig roll för befolkningsutvecklingen inom våra glesbygder. Inom den sektorn försvann 1975-1980 inte mindre än 7 500 jobb. Antalet leverantörer till skogslänens mejeriföreningar har minskat rmed drygt en fjärdedel åren 1976-1981. 12 000 färre är sysselsatta inom industrin, osv. Uppräkningen av försämringar och av ökad regional obalans kunde fortsättas i all oändlighet. Den faktiska utvecklingen ställer i blixtbelysning alla de utfästelser på regionalpolitikens område som de borgerliga, inte minst centern, gjort under årens lopp. I sex års tid har man haft möjlighet att förverkliga sin politik. Jag vill inte påstå att den katastrofala utvecklingen i skogslänen, då centern i regeringsställning haft ansvar för regionalpolitiken, enbart är en följd av denna politik. Jag vill ändå avslutningsvis, herr talman, säga att det är ett ofrånkomligt faktum att centern och de borgerliga partierna inte kunnat anvisa någon väg att förhindra den kraftiga försämringen av den regionala balansen, med utflyttning, undersysselsättning och arbetslöshet som följd.